Herr talman! Först till Åsa Domeijs fråga om IUCN. Det är inte så, som kanske kunde framgå av det som Åsa Domeij sade, att det är fråga om ett slags åtagande från Sveriges sida som stat i ett internationellt organ som man här skulle frångå. I stället handlar det om ett policyuttalande från nämnda organ. Såvitt jag förstår siktar man in sig på den okontrollerade införseln av främmande arter. Liknande uttalanden har vi ställt oss bakom i andra sammanhang. Att man inte skulle få införa ffrämmande trädslag i form av kulturskogar överensstämmer däremot inte med vår lagstiftning och politik. IUCN säger i det Position Statement som Åsa Domeij talade om att detta får ske bara om det föreligger exceptionella skäl. Vi i Sverige accepterar emellertid exoter, efter noggrann prövning. Det gäller då både produktionsmöjligheterna och effekterna på miljön. Kanske bör det dock framhållas att t.ex. en stor andel av den svenska granen som planteras i dag har sitt ursprung på kontinenten, exempelvis i Rumänien. När det gäller TUCN rör det sig alltså inte om något åtagande från Sveriges sida som stat i ett organ som vi skulle frångå här. Åsa Domeij säger att hon inte har fått något svar på sin fråga om fortsatt inplantering av contortan. Först och främst vill jag då säga att jag har redovisat att 1987 års beslut har inneburit minskade möjligheter för inplantering av contortan. Det står i svaret vad det innebär. Vidare står det i svaret att skogsstyrelsen skall göra ytterligare en prövning av skadeutvecklingen. Dessutom skall skogsstyrelsen på nytt ta ställning till frågan. Självfallet innebär detta att jag inte vill föregripa skogsstyrelsens åtgärder. Vi vet alltså ännu inte om det blir fråga om ännu strängare restriktioner när det gäller contortan, om totalstopp eller om andra åtgärder. Den beskrivning av svampangreppen som man gjorde när jag besökte universitetet i Umeå visar på en kraftigt ökande utbredning i kärva områden. Samma svamptyper drabbade, om jag förstått det hela rätt, på 50-talet den svenska tallen i liknande områden. Här finns anledning att känna en viss oro. Därför vill man ta reda på vad det är som sker. Kan det som nu sker anses vara mer omfattande än det som skedde på 50-talet? Jag vill alltså verkligen noggrant studera det material som skogsstyrelsen kommer att ta fram under året i samband med redovisningen i detta sammanhang. Det är alldeles riktigt, Carl Frick, att vi vet för litet om contortan för att i dag kunna säga att det är fritt fram för denna. Tvärtom har man lagt till ytterligare en restriktion — 1987. I varje fall jag ser med stort intresse fram emot vad de forskningsresultat som jag hoppas att vi får fram kommer att visa. Om resultaten innebär ytterligare restriktioner, ett stopp eller andra åtgärder, får vi rimligen ta ställning till när underlaget finns. I varje fall jag återkommer till den debatten när vi har fått underlaget från skogsstyrelsen. Anders Castberger ställde en fråga till mig. Men den är faktiskt klart och tydligt besvarad i interpellationssvaret. Det står nämligen — vi har ju mest talat om contortan — att om det skulle bli aktuellt med introduktion av andra trädslag i landet, skulle det rimligen, om man ser till debatten som sådan, kunna handla om svartgran. Detta har jag också nämnt i propositionen. Som jag ser saken finns det anledning att mycket tidigare fästa större vikt vid miljökonsekvenserna än vad som var fallet då contortatallen introducerades. Uppenbarligen har vi i vårt land lärt oss en hel del sedan 70-talet.

Herr talman! Jordbruksministern säger att man vid andra eventuella inplanteringar skall fästa större vikt vid miljökonsekvenserna. Är det detsamma som en miljökonsekvensanalys? Jag blir väldigt fundersam. Jordbruksministern understryker ju mycket klart själva formuleringen här — dvs. att man skall fästa större vikt vid t.ex. miljökonsekvenserna. Prot. 1988/89:114 För mindre än en månad sedan visade det sig ju att socialdemokraterna här 16 maj 1989 i riksdagen inte var beredda att kräva en konsekvensbeskrivning eller ens en & ä é å Om förbud mot konsekvensanalys av det här slaget. Tvärtom gjorde socialdemokraterna =: fik 5 RS 2 E införande av främgemensam sak med moderaterna och ingick i den tyvärr alltmer vanliga jr mande trädslag rödblå betongkoalitionen när det gäller miljöfrågorna, nämligen genom att inte ens gå med på en beskrivning. På det sätt som vi andra här i kammaren formulerade saken fanns det stort utrymme för socialdemokraterna att även med hänvisning till svartgranen sluta upp på den sida som kräver en sådan här analys. Det återstår alltså ännu för jordbruksministern att förklara om det verkligen är så att ordvalet ”fästa större vikt vid” skall anses vara detsamma som att ni nu har svängt och faktiskt sluter upp kring kravet på att det skall göras miljökonsekvensanalyser vid sådana här tillfällen.
Fru talman! Jordbruksministern har själv erkänt att vi i Sverige har mycket bristfälliga kunskaper när det gäller särskilt contortatallen. Det borde faktiskt föranleda åtgärden att stoppa vidare utplantering tills man har ett fullständigt och gott kunskapsläge, i stället för att man bara inför restriktioner för utplanteringen. Vi måste i det svenska samhället försöka handla med utgångspunkt i goda kunskaper. I det läge då vi har dåliga kunskaper finns det ingen anledning att göra någonting. Det borde vara en kungsregel för det mesta man gör här i världen. I skogspolitiken är det tydligen inte något kungsord, och det är beklagligt att jordbruksministern tar så lätt på bristen på kunskaper och fortsatt verksamhet. Det kunde vara dags att göra en skärpning och stoppa utplanteringen av contorta.
Fru talman! Jordbruksministern talar mycket om att det är viktigt att vänta på en utvärdering från skogsstyrelsen. För oss i miljöpartiet är det en mycket viktig princip att man, innan man genomför förändringar som kan ha effekter på miljön och som kan ha ekologiska konsekvenser, tar reda på vad som kan tänkas hända i så stor utsträckning som möjligt. Det är en viktig principfråga där vi har olika inställning. Miljöpartiet har tydligen en annan inställning till detta än vad folkpartiet har. Anders Castberger säger här att det är mycket viktigt med miljökonsekvensanalyser för nya trädslag som skall införas. Då borde man också stoppa planteringen av contorta, där det inte har gjorts några miljökonsekvensanalyser. Det är mycket märkligt att man inte vill göra det — jag förstår inte hur det går ihop logiskt. Jag måste tolka jordbruksministern så att det inte kommer att göras någon storskalig utplantering av svartgran inom överskådlig tid, eftersom ministern säger att de ekologiska konsekvenserna först måste utredas ordentligt. Det är 57 inte möjligt att göra det inom överskådlig tid. Det är riktigt, som ministern säger, att det här inte är något direkt åtagande i Internationella naturvårdsunionen. Men Sverige är ju medlem där, och Sverige brukar annars vilja vara ett föregångsland internationellt. Åtminstone beskrivs det så från regeringens sida andra gånger i riksdagen. Här talar jordbruksministern om att Sverige har en annan lagstiftning än de principer som gäller inom Internationella naturvårdsunionen. Det är ärligt att säga det, men det är samtidigt beklagligt att det är så. Det är inte korrekt, som ministern säger, att principerna i Internationella naturvårdsunionen innebär ett absolut förbud, men det krävs mycket starka skäl innan man får plantera in fftämmande arter i ett sådant ekosystem som de svenska skogarna utgör. Konsekvenserna skall vara mycket noggrant utredda innan dess.
Fru talman! Verkligheten skiljer sig något mindre ”stam vid stam” än vad det ibland kan förefalla för den som lyssnar på det som vi just nu debatterar. Det är förbjudet att plantera contorta i södra Sverige och i kärva klimatlägen. Restriktionerna har ökat i omfattning. Senare i år lämnar skogsstyrelsen en ny redovisning, där vi får se om man eventuellt vill gå ännu längre och kräver att det stopp som gäller i södra Sverige och i kärva klimatlägen också skall gälla i övrigt. Bakgrunden tycks vi vara ganska överens om, nämligen att man på 70-talet fäste för litet vikt vid miljöstudier när man startade en mer intensiv contortaplantering, men det fanns även då restriktioner. Det är något av exegetik som Anders Castberger frågar om. Är en miljökonsekvensanalys starkare än det uttalande jag har gjort i interpellationssvaret? Jag menar alltså att det finns anledning att mycket tidigare fästa större vikt vid miljökonsekvenserna om det skulle bli fråga om förslag till introduktion av ett nytt trädslag än när contortan introducerades. Jag tycker att uttalandet är klarare.
Fru talman! Först vill jag ta upp påhoppen från miljöpartiet de gröna, som brukar säga till oss andra att vi skall sluta att profilera oss och i stället jobba tillsammans, särskilt med dem som anser sig själva gå före. Den uppmaningen har jag all grund att fullt ut returnera till miljöpartiet de gröna. Det handlar om logik. Det är inte så att en analys automatiskt skulle leda till ett förbud, Åsa Domeij. Det kan t.o.m. bli tvärtom. Åsa Domeij lyssnade kanske inte tillräckligt uppmärksamt till mitt inledande inlägg, där jag påpekade just att det naturligtvis är mycket angeläget att det även görs en miljökonsekvensanalys av vad som händer med den contorta som redan finns i Sverige. Därav behöver man inte automatiskt dra den slutsats som tyvärr också Carl Frick drog, samtidigt som han anklagade folkpartiet för att tänka fel, nämligen att contortan skall förbjudas, när man inte ens vet huruvida den är farlig eller inte. Det som sägs i den ursprungliga interpellationen visar på en lång rad olika problem i andra länder, och vi vet bara till en del vilka problemen är i Sverige. Därför vill vi i folkpartiet gärna se till att få fram miljökonsekvensanalyser. Till jordbruksministern vill jag säga att det inte alls är fråga om exegetik. Jag vet fortfarande inte om vi skall tolka jordbruksministern så att socialdemokraterna anser att det skall göras miljökonsekvensanalys vid t.ex. inplantering av nya trädslag och en del andra ingrepp i naturen och i vår miljö. Om det är så, är vi i folkpartiet naturligtvis nöjda med att socialdemokraterna på mindre än en månads tid har svängt helt om och nu kanske är beredda att gå med på den linje som drevs av folkpartiet och flera andra partier när frågan behandlades senast. Om det inte är så, är vi i folkpartiet naturligtvis i fortsättningen lika kritiska till regeringens inställning, och vi anser inte att formuleringen ”fästa större vikt vid” är till fyllest. Vi anser också att man skall fästa stor vikt vid detta — gärna en större vikt — men om man inte vet vad konsekvenserna blir när man t.ex. inför ett nytt trädslag måste man först ta reda på det. Det är det som en analys syftar till.
Fru talman! Det är riktigt, som jordbruksministern säger, att det nu har införts mer restriktioner när det gäller utplanteringen av nya trädslag. Det är litet av eftertankens kranka blekhet över regeringens politik. Det är bra att miljömedvetandet ökar. De ändrade reglerna har införts efter bakslag i odlingen av contorta. Varför skall man då fortsätta att plantera ut contorta i delar av landet, så att det kanske blir ännu större bakslag med ekonomiska och ekologiska konsekvenser, som kan bli mycket allvarliga på sikt? Erfarenheten från andra länder är, som jag tidigare har sagt, att de allvarligaste bakslagen har kommit efter mycket lång tid. Jag vill säga till Anders Castberger att det självfallet inte är säkert att en miljökonsekvensanalys kommer att leda till förbud, men analysen skall ändå göras först, innan ett trädslag planteras ut. Det har ju inte gjorts några miljökonsekvensanalyser, och då skall man inte fortsätta att plantera ut contorta, liksom man inte skall plantera ut nya trädslag. Folkpartiets resonemang är inte alls logiskt. När man bara kan visa upp sin miljöpolitik i ord kan man brodera ordentligt. När det kommer till konkreta beslut, som att vi skall sluta plantera ut ett trädslag för vilket miljökonsekvensanalyser inte har gjorts, hänger folkpartiet inte med. Jag kan ge Anders Castberger mitt stöd när det gäller kravet på miljökonsekvensanalyser. Till jordbruksministern vill jag säga att miljökonsekvensanalyser eller miljökonsekvensbeskrivningar är ett mycket speciellt krav på beslutsunderlag som skall tas fram. I dag finns inte detta i den svenska miljölagstiftningen, med undantag för i viss mån i väglagen. Det är stor skillnad mellan det jordbruksministern säger och det Anders Castberger säger.

Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om jag är beredd att entydigt och klart ta avstånd från ”aktiv dödshjälp”. Margit Gennser tar i sin interpellation bl.a. upp den opinionsundersökning om vårdetiska frågor som Landstingsförbundet låtit utföra. En av frågorna avser just aktiv dödshjälp. Enligt Landstingsförbundets redovisning av enkätresultaten ansåg ca 60 26 av de tillfrågade att läkare bör kunna ge aktiv dödshjälp. Själv anser jag att den här typen av frågor inte lämpar sig särskilt väl för opinionsundersökningar. Frågor om liv och död är alltför komplicerade för att kunna besvaras i enkäter. Enkätresultaten diskuterades på Landstingsförbundets kongress för några veckor sedan. Landstingsförbundets styrelse slog då fast att hälsooch sjukvården inte kan medverka i aktiv dödshjälp. Kongressen ansåg att statens medicinsk-etiska råd bör ta fram ett kunskapsunderlag som en delien bred information till allmänheten. Statens medicinsk-etiska råd redovisade också sin inställning till aktiv dödshjälp vid Landstingsförbundets kongress. Rådet uttalade att man tar starkt avstånd från den inställning som majoriteten av de tillfrågade i enkäten hade. Rådet sade också i sitt uttalande att man anser det viktigt att debatten breddas och fördjupas och ser det som en viktig uppgift att medverka i det arbetet. Senast för ett år sedan togs frågan om aktiv dödshjälp upp i en interpellationsdebatt här i kammaren. Min företrädare, Gertrud Sigurdsen, framförde då att det var hennes bestämda avsikt att motarbeta alla förslag som går ut på att legalisera dödshjälp. Jag instämmer till fullo i hennes uttalande. Även jag tar således klart avstånd från alla tankar på aktiv dödshjälp. Jag vill i det här sammanhanget också ta upp frågan om smärtlindring och vård i livets slutskede. Socialstyrelsen har helt nyligen meddelat allmänna råd om smärtbehandling i livets slutskede samt underlag till vårdprogram för vård i livets slutskede. Det senare remissbehandlas för närvarande. Socialstyrelsen säger i publikationen om smärtlindring att smärtan i samband med döendet är allas vår största skräck och en av orsakerna till att dödshjälpsdebatten hålls levande. I dag finns det kunskaper och medel att lindra smärta i livets slutskede. Men det behövs, enligt socialstyrelsen, fortfarande insatser för att sprida denna kunskap inom hälsooch sjukvården. Socialstyrelsens allmänna råd är ett led i det arbetet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag hade väntat mig ett kraftfullt uttalande för länge sedan, när enkäten offentliggjordes. Jag fick vänta, och kraften, den saknas i dag. Socialministern konstaterar att Gertrud Sigurdsen tidigare har tagit och han själv nu tar avstånd från aktiv dödshjälp. Han anser inte att den här typen av frågor lämpar sig särskilt väl för opinionsundersökningarDet är verkligen ett halvhjärtat uttalande. Lägg märke till orden ”särskilt väl”. Landstingsförbundet och statistiska centralbyrån ställde en fråga som går mot mångtusenåriga etiska regeler och mot Sveriges rikes lag. De var inte obekanta med detta, utan de började sitt frågande med upplysningen att aktiv dödshjälp är förbjuden enligt Sveriges lag. Dessutom var frågornas formulering ledande, så man kunde inte få andra svar än dem man fick. Det behövs, jag beklagar att jag måste påpeka detta, betydligt starkare ord för att ta avstånd från Landstingsförbundets obetänksamhet, ja, omdömeslöshet. Jag tycker också att det behövs starka ord för att ta avstånd från denna fråga, särskilt som Gertrud Sigurdsen hade uttalat sig så klart. Ibland, herr socialminister, behövs det klara och starka ord. Det fordras faktiskt ett hårt och fast avståndstagande. Det fordras att man nästan är oförsonlig, om jag får uttrycka mig så hårt. Det finns dolda faror som mycket hänger ihop med stora byråkratiska organisationer och ett avkönat språk. Farorna är inte minst av etisk natur. Med avkönade ord lyckas vi dölja konkret och ofta hård verklighet. Människor blir resurser. Val mellan liv och död blir prioritering och, för att ta mänsklighetens ytterlighetsfall, döden blir slutlig lösning för miljoner människor och för många obotligt sjuka. Det bästa skyddet mot den här typen av avhumanisering är att byråkratisera mindre och att låta läkare och patient få ett förtroendefullt samarbete, utan att staten och byråkratin kommer in emellan. Läkarna behöver kunna följa den mångtusenåriga etik som finns inom deras yrke. Nu har Sverige en mycket långt driven offentlig styrning av sjukvården, nästan fullständigt monopol. Det är därför frågor om aktiv dödshjälp kan både inge farhågor och skapa stor rädsla. Varför, lät Landstingsförbundet egentligen ställa frågan? Vad skulle svaret användas till? Vilket var syftet? Något syfte måste ju ha funnits. Socialministern måste själv ha frågat sig: Varför ställde man denna fråga? Vad är det för kunskapsunderlag som skall återfinnas i en bred information till allmänheten? Räcker inte den judisk-kristna etiken, som vi bl.a. har i tio Guds bud? Räcker den inte även i dagens Sverige? Jo, jag tror det. I annat fall vore det illa. Nej, det är ingen bred och förnyad debatt som behövs. Det är något mycket enklare: att vi människor accepterar vårt arv av mångtusenårig beprövad vishet. Det var därför jag hade väntat mig kärvare ord av socialministern. Politikerna använder ljumma ord, men statsmannen måste tala i klartext — i alla fall ibland — kärvt och rakt på sak. Det är bra att socialministern berör smärtlindring i interpellationssvaret. Vi är alla rädda för smärta. Dessvärre fick vi för ett antal år sedan ett byråkratiskt mode där smärtlindring i alla dess former fördömdes. Säkerligen hade smärtlindringen missbrukats. Dess värre kom en rad myndighetspåbud, som gjorde att många läkare avstod från att lindra smärta där den borde ha lindrats. Nu har nya insikter trängt in i socialstyrelsen. Det är bra. Men sensmoralen borde vara — här som inom andra områden — att vi skall akta oss för alltför mycken centralstyrning uppifrån. Det jag har velat säga till herr socialministern om ords betydelse, om faran att dölja en ofta hård, svår och oskön verklighet bakom eufemismer, bakom abstrakta uttryck är att det till detta egentligen krävs konstnärer, att det krävs författare. De har känsligare hud, och de vädrar inhumanism tidigare än vi andra. De vet och kan ge uttryck åt det som är människans lott. En ung svensk författare, Bertil Mårtensson, har skrivit en kort novell som han kallar Livsverket. Den finns i en antologi. Jag skulle önska att herr socialministern läste den. Herr socialminister! Ta till statsmannaord! Fördöm enkäten och ifrågasätt över huvud taget Landstingsförbundets verksamhet. Jag tycker att man har trampat över gränsen.

Fru talman! Det är mycket märkligt att Landstingsförbundet ger sig till att ställa sådana här frågor. Från ministerns håll borde man kanske verkligen ta itu med detta. Ministern säger i svaret att ”döendet är allas vår största skräck”. Jag tycker att det är en mycket underlig formulering. Jag tror inte att vi är så rädda för döden, och jag tycker att det är konstigt att ta upp döendet i detta sammanhang. Vi kanske i så fall är mer rädda för dödshjälpen, när den över huvud taget tas upp till debatt. Att dö en naturlig död är kanske det som vi alla ser fram emot. Att behöva utsättas för en debatt om dödshjälp, där man börjar fundera över om det är våra organ och hjälpen att dö som är det viktiga, skapar en otrygghet. Man bör över huvud taget inte ställa enkätfrågor om dödshjälp. Sådana frågor måste tas upp på ett helt annat sätt, om man över huvud taget skall debattera dem. Annars skapar man otrygghet hos människor, en otrygghet som det inte finns någon anledning att skapa, eftersom ministern tydligen står fast vid att dödshjälp inte skall ges. Det är kanske betryggande men trots allt något vagt svarat. Det här är så otroligt viktiga frågor att jag håller med om att de verkligen inte lämpar sig för enkätundersökningar. Det är viktigt att vi håller på etik och ansvar även när vi gör enkäter. Det finns kanske andra saker som skapar större rädsla och skräck än döden, t.ex. den miljöförstöring som pågår och som vi som sitter här i riksdagen verkligen måste ta itu med.
Fru talman! Jag förstår att Margit Gennser har ett starkt engagemang i den här frågan. Jag har inte mycket att erinra mot vad hon sade i sitt inlägg. Man kan naturligtvis alltid diskutera ordval och om orden är tillräckligt starka. Men någon halvhjärtad inställning ligger inte bakom detta interpellationssvar — det kan jag försäkra. Därför tycker jag inte att det stämmer riktigt när Margit Gennser dels säger att Gertrud Sigurdsen på sin tid gjorde ett klart uttalande, dels säger att det är oklart när jag till fullo instämmer i Gertrud Sigurdsens uttalande. Jag kan inte göra mer än instämma i Gertrud Sigurdsens uttalande och göra det så tydligt som möjligt. Det finns inte någon åsiktsskillnad oss emellan i det avseendet. Sedan kan vi naturligtvis fråga oss varför Landstingsförbundet hade med den här frågan i sin enkät. Vi kan naturligtvis också vara kritiska mot att man har med den här typen av frågor i opinionsundersökningar från sjukvårdshuvudmännen. Den kritiken får Landstingsförbundet ta, men som både Margit Gennser och Marianne Samuelsson vet har inte regeringen att bestämma över vilka enkäter som Landstingsförbundet skall göra. Eftersom vi inte blir tillfrågade i förväg kan vi tyvärr bara uttala vår åsikt i efterhand. Landstings förbundet har inte konsulterat regeringskansliet innan man gick ut med den här enkäten. När Margit Gennser går vidare och säger att det egentligen inte behövs något ytterligare kunskapsunderlag, att det egentligen inte behövs någon information, då är jag litet mer betänksam inför den slutsatsen. Oavsett om det var fel eller rätt att gå ut och fråga om detta — formuleringen av frågan kan också diskuteras — så visar ju svaren, så som de har getts, att det uppenbarligen behövs både ytterligare kunskap och ytterligare information i den här debatten. De som förespråkar aktiv dödshjälp avstår ju inte från att gå ut och plädera för sina åsikter. Även om jag kan förstå motivet till att Margit Gennser säger att det räcker med tio Guds bud och en mångtusenårig etik på detta område, så tycker jag inte att det är självklart att det gör det. Det kan vara bra om socialstyrelsen, det medicinsk-etiska rådet och andra även i fortsättningen deltar i den här diskussionen för att klara ut begreppen. Inte minst svaren på enkäten visar väl att det finns behov av ytterligare information. Även om det är självklart för några av oss vad det här handlar om, så är det tydligen inte det för medborgarna i allmänhet.
Fru talman! Det är riktigt att socialministern tar avstånd från aktiv dödshjälp. Det borde ha gjorts tidigare, direkt då enkäten offentliggjordes. Socialministern borde direkt ha sagt ifrån att den här typen av enkäter visar på omdömeslöshet, när förbundet för sjukvårdshuvudmännen går ut med den. Jag är ledsen att jag använder så hårda ord, men i vissa fall, i ytterst få frågor men i frågor av etisk natur, gäller det faktiskt att ha en mening, att våga gå ut med den och att föra fram den med kraft. Här är socialministern faktiskt överordnad sjukvårdshuvudmännen. Det hade gått mycket bra att bilda opinion med en gång. Då hade vi inte fått den här debatten. Sedan var frågeställningen, ursäkta mig, bisarr. Man säger att man går mot Sveriges rikes lag, men man framställer sedan frågor på det viset att de nästan bara kan besvaras på ett sätt, dvs. att en majoritet av de tillfrågade säger att de är för positiv dödshjälp. Som man ropar i skogen får man svar. Även detta visade på omdömeslöshet. Här borde socialministern ha informerat sig om frågeställningen och även påpekat detta för allmänheten. Vidare tog jag upp en annan sak, de avkönade orden. I ett fåtal frågor av stor mänsklig vidd får vi faktiskt undvika byråkratsvenskan. I den kan väldigt mycket ont göras. Den legitimerar saker som inte bör göras. Det var vad Landstingsförbundets och sedermera kongressens beslut ledde till. Man skulle gå ut med bred information och diskussion. Nej, gå tillbaka till basen! Gå tillbaka just till den etik som har skapat den västerländska civilisationen och diskutera frågorna utifrån den men inte på byråkratsvenska! Detta var jag också inne på. Jag försökte tala om att en statsman hade gjort det, men en politiker kanske gör på ett annat sätt. Det finns en fara i Sverige med vår mycket monopoliserade sjukvård. Det är därför som jag har reagerat så hårt, och det kommer jag att fortsätta att göra.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att man satsar på kunskap och information. Det gläder mig, för det här är viktiga frågor att ta upp. Man måste ha kunskap och kunna både få och ge information. Om man gör en enkätundersökning, presenterar frågor och säger att många är positiva till aktiv dödshjälp, då börjar de tillfrågade också fundera över regeringens ställningstagande, och om det är någonting på gång. Då är det naturligt att regeringen gör ett uttalande, där man klargör var man står och ser till att informationen når ut, så att det inte uppstår osäkerhet om att någonting kanske är på gång så att säga över huvudet på människorna. I detta sammanhang tror jag att det är mycket viktigt att människorna hela tiden vet hur regeringen ställer sig och vad som är på gång. Det gäller att inte skapa osäkerhet. De siffror man går ut med kanske i sig skapar osäkerhet. Jag har inte sett frågorna, men man vet ju när det gäller enkäter att resultatet kan bli felaktigt därför att underlaget varit bristfälligt. Människorna känner sig osäkra och börjar fundera. Det är då mycket viktigt att ge information och förmedla kunskaper.

Vi kan naturligtvis diskutera detta länge, men enkätfrågan har redan ställts, och det har skapat en viss debatt. Men det viktigaste är nu att — och det bör dessa uttalanden rimligen ha bidragit till - människor fortfarande kan känna förtroende för vården, att de kan lita på att de får en god vård också i livets slutskede och att man, vilket socialstyrelsen arbetar för att medverka till, kan få smärtlindring när man behöver det. Det tror jag är det grundläggande. Med all respekt för den irritation som Margit Gennser visar har jag inte kunnat märka att denna enkätfråga haft ett sådant genomslag, att den skapat en omfattande oro bland patienter och allmänhet. Den oro som kan ha uppstått skall för den skull inte underskattas, och om det förekommit oro, bör den nu vara undanröjd med de samstämmiga uttalanden som har gjorts.
Fru talman! Det lät bättre nu. Det är bra att vi i klarspråk får höra att sådana här frågor inte skall ställas och att detta är någonting som vi över huvud taget inte kan acceptera. Det är klart att sådana här frågor väcker oro, ofta hos människor som är tysta och som inte har tillgång till press osv. och därför inte kan tala om att de blir oroliga när de läser om sådana här saker i tidningen. Herr socialminister! Fantasi är en väldigt bra egenskap, också för politiker. Jag tror att fantasi hör till det som gör statsmän. Vi måste faktiskt kunna sätta oss in i vad den här typen av klumpiga frågor kan leda till. Jag tror faktiskt att den här debatten fört något gott med sig. Den har klargjort att ingen av oss här i kammaren vill se aktiv dödshjälp förverkligadi Prot. 1988/89:114 vårt land. Vi vill hålla på de gamla etiska regler som skapat vår civilisation. 16 maj 1989
Fru talman! Hans Dau har frågat mig om jag är beredd att verka för att en del av de ökade miljöanslag som riksdagen nyss beslutat om kommer att användas till att försöka mildra och på sikt stoppa den enorma miljökatastrof, som är på gång i Nepal. Hoten mot miljön är allvarliga, och jag delar Hans Daus syn på miljöproblemen i Nepal. Nepals geografiska läge med Himalayas branta sluttningar gör att erosion och jordförstöring blir särskilt kännbara för befolkningen. Det är de fattiga som drabbas värst, och fattigdomen ökar i takt med miljöförstöringen. Den blir en ond cirkel, där fattiga människor för att klara sitt uppehälle tvingas avverka skogen, och därmed bidrar de till miljöförstöringen. Hoten mot miljön är globala och miljöproblemen av sådan storlek och komplexitet att de är särskilt lämpade för multilaterala insatser. Sverige har verkat för att ge ökat utrymme för miljöfrågorna i multilaterala organ, i Världsbankssammanhang, inom ramen för FN-arbetet, t.ex. FN:s utvecklingsprogram, UNDP och i Asiatiska utvecklingsbanken. För Nepal är det betydelsefullt att Asiatiska utvecklingsbanken på senare år alltmer engagerat sig i projektet med miljöinriktning. Ett förberedande arbete har påbörjats mellan Asiatiska utvecklingsbanken och Nepal och andra länder i regionen i syfte att komma till rätta med problemen. Sverige medverkar redan nu genom multilaterala insatser i arbetet att angripa miljöproblem också i u-länder som vi inte har bilateralt samarbete med. Utöver detta gör svenska enskilda organiationer värdefulla insatser på miljöområdet i Nepal, t.ex. Individuell Människohjälp , som stöder trädplanteringsprojektet, Pingstmissionens u-landshjälp som engagerat sig i odlingsoch planteringsprojekt, Kronobergs Röda Korsdistrikt, som stöder markvårdsoch trädplanteringsprojekt, samt Örebromissionen, som också de stöder trädplanteringsprojekt. Beträffande utnyttjandet av de utökade medlen till miljöåtgärder pågår en planering på utrikesdepartementet och SIDA. En process, initierad bl.a. av Sverige, pågår inom Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram och flera av FN:s fackorgan i syfte att revidera inriktning och program för att främja en bärkraftig utveckling. Resurser för dessa extra insatser kan ställas till förfogande genom de ytterligare miljömedel som riksdagen fattat beslut om. Ett flertal insatser kommer att kanaliseras via internationella organ, t.ex. en global skogsinvestering genom FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation , naturresursstrategier som utvecklas genom internationella naturvårdsunionen , stöd till marin miljövård genom internationella 65 sjöfartsorganisationen samt stöd till FN:s miljöprgram för bl.a. kontroll av freoner i Asien. Många av dessa program kommer också Nepal till godo.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är en positiv grundton i det här svaret, och något annat var det väl heller inte att vänta när man är medveten om problemen och situationen i Nepal och när man nu fått dessa ökade resurser för särskilda miljöinsatser inom det internationella utvecklingssamarbetet. Det är i det närmaste en fördubbling från äskade 125 milj.kr. till de 225 milj.kr.som riksdagen ställt till förfogande för detta ändamål. Lena Hjelm-Wallén säger i svaret att de multilaterala insatserna är speciellt lämpade för Nepal. Hon nämner i sammanhanget ett antal multilaterala insatser. Jag skall inte säga att multilaterala insatser inte är bra. Men när man ser denna uppräkning, kan man ställs sig frågan till vissa insatser, t.ex. stöd till marin miljövård inom internationella sjöfartsorganisationen till ett land som har flera hundra mil till närmaste kust. En kontroll av freoneri Asien är säkert mycket värdefull, men den torde knappast hjälpa de människor som blir drabbade av de stora erosionsskadorna i de branta nepalesiska bergen eller bidra till utvecklingen i landet. Jag var i Nepal i mars och talade då med personer som verkar inom de uppräknade enskilda organisationerna. De gör ett mycket bra arbete — det råder inget som helst tvivel om det —, men de har alldeles för små resurser. Den organisation som jag tyckte gjorde de bästa insatserna på just detta område var Örebromissionen, som inte bara sysslade med trädplanteringsprojekt, som det talas om i interpellationssvaret, utan som också har en ganska stor verksamhet med både medelstor och småskalig vattenkraftsutbyggnad, dvs. elproduktion. Jag tror att dessa båda saker kompletterar varandra ganska väl. Det räcker inte att bara arbeta med trädplantering i ett land där det råder energibrist och där man behöver denna skog för att laga mat och hålla sig varma — stora delar av Nepal har ett ganska kärvt klimat vintertid. Jag tror att vad som behövs är en kombination av vattenkraftsproduktion, som ger energi för befolkningen, och åtgärder för att hejda de våldsamma vattenströmmar som uppstår när man huggit bort skogen och regnen sätter in. Jag anser att det är viktigt att man gör betydligt större satsningar på detta område. Dessutom är vattenkraften den egentligen enda råvarutillgång Nepal har förutom en vacker natur, som drar turister till landet. En elkraftsproduktion skulle därför kunna ge inkomster för export exempelvis till Bangladesh och Indien, där man nu i stor utsträckning eldar med kol med de miljörisker detta medför. Jag efterlyser därför kraftfullare insatser från regeringens sida på detta område. De svenska hjälparbetarna i Nepal efterlyste SIDA:s närvaro i landet just för att medverka till en lösning av dessa problem. Jag är medveten att det är för tidigt för departementet att ta ställning till denna fråga, eftersom man så nyligen fått dessa pengar. Men att jag tagit upp dessa problem beror på att känt dem mycket nära, eftersom jag nyligen varit i landet, och på att regeringen nu fått dessa pengar. Jag ville därför ge regeringen en tankeställare och be den att ta under övervägande om inte dessa pengar bör användas för bilaterala insatser i Nepal. Till sist vill jag fråga Lena Hjelm-Wallén om den tydliga fingervisning som regeringen fått från riksdagen om att biståndsmedel i större utsträckning skall användas till sådana här miljövårdsinsatser kommer att avspegla sig i nästa års budgetproposition med en förhoppningsvis ännu större omfördelning av pengar mot detta område.

Fru talman! Den här debatten tydliggör att miljöförstöringen i dag utgör en av tredje världens ödesfrågor. I många u-länder pågår en rovdrift på knappa naturresurser och en dramatisk förstörelse av livsmiljön, som håller på att bli ett allt allvarligare utvecklingshinder. För att biståndet skall kunna bidra till en uthållig utveckling måste miljöaspekterna beaktas på ett helt annat sätt än vad som hittills skett. Miljöproblemen och utvecklingsfrågorna hänger också nära samman på andra vis. Av särskilt stor betydelse är att fattigdom och underutveckling är en huvudorsak till mycket av just markförstörelsen. Därför måste miljövård och utveckling gå hand i hand. Folkpartiet har under en följd av år föreslagit en rad åtgärder för att ge miljöaspekterna en ökad tyngd i biståndet. Ett exempel är kravet på att återinföra det särskilda miljöanslaget i biståndsbudgeten. Detta togs, statsrådet Lena Hjelm-Wallén, bort av socialdemokraterna efter regeringsskiftet 1982. Fru talman! Den handlingsplan för miljövård i biståndet som utarbetats av SIDA har vi i folkpartiet backat upp. Men vi anser att vissa delar av miljövården måste betonas starkare och att det i vissa avseenden krävs mer kraftfulla uttalanden än de som regeringen gjorde i budgetpropositionen, kraftfulla uttalanden om hur miljövårdsarbetet skall bedrivas för att miljöhänsynen i biståndet skall bli tillfredsställande. Även om man i budgetpropositionen nämner betydelsen av att biståndet bidrar till att slå vakt om biologisk mångfald och genetiska resurser i u-länderna, betonas inte denna viktiga del av miljövården på det sätt som enligt vår mening är nödvändigt. I merparten av den tropiska och subtropiska regionen medför skogsskövling och annan naturförstörelse, vid sidan av övriga negativa miljöeffekter, en allvarlig och accelererande biologisk utarmning. Växtoch djurarter utrotas, och oersättliga genetiska resurser går förlorade. Av jordens troligen mer än 30 miljoner växtoch djurarter finns faktiskt merparten just i u-länderna, framför allt i de tropiska skogarna, vars artrikedom är enorm. Det gäller att slå vakt om den biologiska mångfalden. Det är därför nödvändigt att skydd av naturskogar och andra naturvårdsinsatser ägnas betydligt större uppmärksamhet i det svenska biståndet, både i det bilaterala och i det multilaterala samarbetet. Det här, fru talman, och den hittills förda debatten visar hur nödvändigt det är att biståndsanslaget till miljövårdsinsatser används på ett riktigt sätt. Jag måste därför fråga statsrådet Lena Hjelm-Wallén om hon inte anser att det också är nödvändigt att SIDA nu får förstärka sin kompetens på miljövårdsområdet. för att stoppa pågående jordförstörelse
Fru talman! Jag ansluter mig till den beskrivning som Hans Dau gjorde av miljöproblemen i Nepal, inte minst vad gäller att det här är fråga om problem med erosion, med trädavverkning, med energiförsörjning och med odlingen av jorden. Men det finns i flera av de aktuella länderna en intressant koppling mellan miljö och vattenkraft. Jag tror att en försiktig och bra vattenkraftsutbyggnad skulle kunna hjälpa oss att ta viktiga miljöhänsyn. Min tanke när jag räknade upp vad man gjorde med den särskilda anslagsposten för miljöbistånd var att visa vad vi kan göra med den. Det var, som Hans Dau helt riktigt påpekade, inte alls med inriktning på Nepal. Samtidigt vill jag säga att den anslagspost som många nu diskuterar är en enda av flera anslagsposter för miljöfrågor. Vi har en delpost med inriktning på multilateralt miljöbistånd och en rad andra anslagsposter, t.ex. inom programländernas anslagsposter. Man skall alltså inte stirra sig blind på de 125 resp. 100 milj.kr. som riksdagen har lagt till. Jag vill till herr Castberger säga att anslagsposten var borttagen som delpost under några år, men att pengarna däremot inte har dragits in. Det har förts en diskussion om vilken anslagspost som skulle användas för detta ändamål. Vi är nu överens på den här punkten, och jag har sett till att anslagsposten nu återigen inrättats. Jag vill också säga att man uttrycker sig litet förklenande när man säger att miljöfrågorna nämns i budgetpropositionen. Jag skulle vilja råda till en ordentlig läsning av budgetpropositionen. Vi har där faktiskt ett stort övergripande avsnitt om miljöfrågorna, eftersom dessa är så fundamentala när det gäller biståndet till u-länderna och deras utveckling. Kan vi åstadkomma mera nästa år än vad vi gör i år? Det får tiden utvisa. Många biståndsgivare arbetar nu med miljöbistånd, och det tar tid både att bygga upp en god resursbas i givarländerna, inkl. Sverige, och att sedan skapa det medvetande och det kunnande som krävs i våra samarbetsländer för att de skall kunna nyttiggöra sig biståndet. Det går inte att bara ösa ut pengar, utan det måste också finnas vettiga och bra projekt, och det får naturligtvis vara avgörande för om ytterligare medel skall kunna betalas ut. Det är inte så att SIDA behöver vara fysiskt närvarande i ett land för att vi skall kunna ha ett miljösamarbete med detta. Vi har ett mycket bra miljösamarbete med Sahelområdet utan att SIDA fysiskt är närvarande där, och det skulle också kunna vara möjligt beträffande Nepal. Enskilda organisationer gör ett mycket bra arbete, också på miljöområdet, och jag är glad över vad Hans Dau sade om insatserna i Nepal. Jag välkomnar ytterligare ansökningar från de enskilda organisationerna, inte minst på miljöområdet, och det finns också resurser för ytterligare insatser från deras sida.
Fru talman! Till Lena Hjelm-Wallén måste jag ställa frågan: Om det verkligen var så omöjligt att ha en särskild anslagspost med benämningen Miljön, hur kan det då komma sig att regeringen återinför den? Är inte sanningen i själva verket den att det handlar om att öronmärka pengar och prioritera bland de olika biståndsområdena? Som jag påvisade i mitt förra inlägg är miljöfrågorna av utomordentligt stor betydelse för att våra utvecklingsinsatser skall komma till nytta för de olika länder som de riktas till. Lena Hjelm-Wallén säger att det tar tid att bygga upp ett medvetande och ett kunnande, och det är helt riktigt. Det finns all anledning att närma sig denna fråga med ödmjukhet. Men sanningen är den att jag ingalunda sade något om att vi behöver mera pengar. Tvärtom råkar det vara så att folkpartiet redan i januari angav att de ökningar av anslagen till SIDA:s administration som faktiskt har gjorts ger utrymme för just en sådan utökning av kompetensen som jag frågade om Lena Hjelm-Wallén ville se till att SIDA kunde få. Jag tyckte att jag inte fick något riktigt bra svar på den punkten. Det krävs dels, t.ex. i Sverige, en omfattande internutbildning av personalen, som till största delen inte består av experter men som kommer i kontakt med miljöfrågorna, dels enligt folkpartiets uppfattning, att ytterligare miljösakkunskap, framför allt med ekologisk bakgrund, tillförs SIDA. Det är ett första steg för att också vi från svensk sida skall kunna medverka till att utveckla miljömedvetandet i de länder som vi samarbetar med inom ramen för våra biståndspolitiska mål och satsningar. Därför kvarstår min fråga till Lena Hjelm-Wallén: Är regeringen nu överens med oss i folkpartiet om att det är nödvändigt att SIDA förstärker sina resurser med kompetens på miljövårdsområdet, när det nu kan konstateras att det inte behövs mer pengar, utan bara att vi på ett ännu bättre sätt utnyttjar de anslag som vi redan har?
Fru talman! Jag vill konstatera att Anders Castbergers och min uppgift i denna debatt är litet olika. Jag tycker att Castberger mera är ute efter att träta med regeringen. Det var inte avsikten med min interpellation, utan snarare att försöka få till stånd en bra insats för Nepal. Jag tycker, särskilt efter att ha sett dessa frågor på närmare håll, att man skall visa litet större ödmjukhet i detta sammanhang. Anders Castberger talar om skogsskövling, och det är något som förekommer både i Nepal och i alla andra länder. Jag vill däremot inte kalla det för rovdrift. När människor som har stora familjer men som har tillgång till livsmedel bara för sju till åtta månader av året, hugger ned skogen för att försörja familjen och därigenom ta till vara de överlevnadsmöjligheter som de har, vill jag för min del inte kalla det för rovdrift. Jag vill hellre kalla det en form av självbevarelsedrift. Till biståndsministern vill jag bara säga, som jag anförde tidigare, att jag hoppas att min interpellation och denna debatt skall ge er en tankeställare och att ni kanske kommer att studera problemen i Nepal på samma sätt som ni gör i andra länder. Anders Castberger sade att vi kanske inte behöver mer pengar men att vi behöver använda dem i större utsträckning på detta område, och jag har samma uppfattning. Om vi inte klarar den här delen av u-hjälpen, tror jag att också alla andra insatser riskerar att bli verkningslösa. för att stoppa pågående jordförstörelse
Fru talman! Jag uppskattar mycket Hans Daus ton i denna debatt. Även om man alltid kan käbbla om miljön och vinna billiga poäng, har jag svårt att förstå att frågan om huruvida vissa biståndsmedel skall vara en delpost eller en huvudpost under ett anslag skulle vara det stora i miljöbiståndspolitiken. Jag tror att vi alla har mycket att lära i detta sammanhang. Jag glömde tidigare att svara på frågan om kompetensen inom SIDA. Visst behövs det där utbildning på många nivåer, och visst behöver sakkunskap tillföras SIDA liksom hela biståndet vad gäller ökade miljöinsatser. Det här har riksdagen nyligen tagit ställning till i samband med att riksdagen beslutade om nästa års budget, inkl. SIDA:s administrativa kapacitet. Jag skall naturligtvis följa upp det beslut som riksdagen har fattat.
Fru talman! Nej, den stora frågan är naturligtvis inte denna posts benämning. I själva verket riktade jag till en början inte heller någon fråga till Lena Hjelm-Wallén om detta, utan det var hon själv som tyckte sig vara nödsakad att gå in på den, och då gäller det att klara ut hur det verkligen förhåller sig på den punkten. Regeringen kan inte komma ifrån vad den gjorde 1982, även om det självfallet är bra att det nu har kommit till stånd en bättring.

Jag skulle naturligtvis bli glad om Lena Hjelm-Wallén ville instämma i den uppfattningen. Jag tror också att många andra skulle bli glada över det, utan att det behöver uppfattas som något käbbel mellan olika parter. Hans Dau pekar på att jag inledningsvis nämnde ordet rovdrift. Det är riktigt att jag nämnde att det faktiskt i vissa länder förekommer rovdrift på naturresurser. Det vore synd om man inte skulle kunna nämna saker vid deras rätta namn, Hans Dau. Rovdrift är trots allt rovdrift, även om företeelsen naturligtvis kan förklaras. Vi skall självfallet också alla bidra till att det inte blir så att de människor som utför detta känner sig tvingade till det. Jag kan dock hålla med om att många i u-länderna är tvingade att göra det.

Det räcker att nämna regnskogarna som exempel. Också det som Hans Dau har tagit upp i sin interpellation om Nepal är ett mycket bra exempel på hur det kan gå. Därför erfordras, som vi har påpekat från vår sida, insatser i form av miljöbistånd vilka innebär att vår biståndspolitik på sikt står i samklang med våra övriga intentioner på inte minst miljövårdsområdet.

CM ES 5 Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag, jämfört med dagsläget, I8Uerer om bl.a. ökad valfrihet i skolan. Jag ställer mig bakom riksdagsbeslutet i dessa delar. Lars Leijonborgs fråga ger mig dock anledning till att något närmare redovisa hur jag ser på vissa principiella aspekter när det gäller valfrihet i skolan. När det först gäller möjligheten att välja mellan olika skolor är den också efter riksdagsbeslutet begränsad. Det bör enligt min mening inte heller finnas en obegränsad sådan möjlighet. Det finns både praktiska och ekonomiska skäl för detta, men viktigare är att det också finns principiella skäl. En av grundprinciperna i den svenska skolpolitiken är att elever med olika social bakgrund och olika förutsättningar skall gå i skolan tillsammans. Detta synsätt har legat till grund för uppbyggnaden av den obligatoriska skolan i Sverige. Enligt min mening har tillämpningen av denna princip varit viktig för den sociala utjämningen i samhället och har härigenom bidragit till vårt samhälles uppbyggnad och utveckling. Om denna princip har det tidigare rått en betydande politisk enighet. I nyliberal iver är nu Lars Leijonborg och folkpartiet beredda att slänga dessa ambitioner för skolan över bord. Avsikten med förslagen i styrpropositionen var inte att gå ifrån denna princip. Jag är för min del inte heller beredd att medverka till en skolpolitik som under täckmanteln valfrihet åter skulle bygga på segregation och urval. Ökad valfrihet i skolan kan också avse att ge dem som arbetar i skolan ökade möjligheter att påverka arbetssätt och innehåll. I detta avseende finns det enligt min mening inte anledning att vara annat än odelat positiv. Det är viktigt, inte minst för att öka arbetsglädje och motivation i skolan, att lärare och elever själva får ta ett ökat ansvar för undervisningen. Denna typ av valfrihet kan innebära att en skola arbetar med en särskild pedagogisk inriktning, t.ex. montessoripedagogik eller waldorfpedagogik. Den kan också innebära att särskild tyngd läggs på vissa delar av ämnen, t.ex. miljöfrågor, eller att något nytt förs in i skolan, t.ex. vissa kulturaktiviteter. En ökad valfrihet i denna mening står inte i strid med principen om en sammanhållen grundskola med socialt allsidigt sammansatta klasser. Det ökade inflytandet över innehåll och arbetssätt i skolan ser jag i första hand som en angelägenhet för lärare och elever. Det måste vara de som utför det dagliga arbetet i skolan som också har att avgöra hur detta arbete skall bedrivas. Den ökade roll i skolan för föräldrarna som också jag ser som viktig bör således inte i första hand bestå i medverkan i ett antal nyskapade beslutsorgan. I stället gäller det för skolan att i större utsträckning ta till vara den resurs föräldrar kan utgöra såväl i undervisning som i skolans sociala liv. På så sätt är jag övertygad om att det går att skapa en meningsfull roll för föräldrarna i skolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min interpellation. Jag skulle vilja börja med ett citat: ”Den obligatoriska skattefinansierade skolan är med all sannolikhet den viktigaste insats stat och kommun gör för att utjämna sociala klyftor i vårt land. När skolan ger människor livschanser de annars inte skulle ha fått bidrar den till rättvisan och friheten i samhället. Det är en fördel om man i skolan kan möta kamrater från olika sociala miljöer och från hem med olika uppfattningar i t.ex. religiösa och politiska frågor.” Det här var från folkpartiets skolprogram år 1987. Jag har velat citera det för att ange att det naturligtvis är en gemensam utgångspunkt för oss att ett av målen för skolan är att den skall motverka segregation. Men vi har också andra mål för skolan, och ett av dem som jag hoppas vi har gemensamt är att undervisningen i skolan i högre grad än hittills skall anpassas till varje individ. De här målen kan ibland stå i konflikt med varandra, och ingen av oss är i själva verket beredd att ge upp något av målen. Exakt hur avvägningen mellan dem skall göras kan diskuteras. Hemspråksklasserna i finska är ett sådant exempel. Kanske kan det påvisas att undervisningsresultatet generellt sett blir bättre för eleverna i alla ämnen om undervisningen bedrivs på finska, men gentemot det hävdar kritiker att integrationen i det svenska samhället försvåras. Den diskussionen pågår och är levande. På samma sätt diskuterar vi existensen av allmän och särskild kurs. Regeringen har i varje fall inte hittills sagt klart ut att man vill avskaffa den formen av valfrihet och individualisering. Det beror på att man ser fördelar i den, även om man inser att det systemet kan motverka integration. Likaså har vi nu fått en diskussion på grund av det s.k. Gävlefallet, där man har velat individualisera undervisningen på ett visst sätt. Detta kan man ha många synpunkter på, och jag har i den debatten haft anledning påpeka att också folkpartiet anser att den individualisering vi vill se i skolan i huvudsak skall ske inom den sammanhållna klassens ram. Jag menar alltså att det är fel att tro att någon av oss har glömt bort något av de här två målen, utan vi diskuterar vilken avvägning som bör göras, och då står det alldeles klart för mig att det är i valfrihetsriktning som vi skall röra oss. Detta beror bl.a. på att jag tror att mycket av valfriheten kan uppnås utan att vi behöver äventyra det vi kan kalla integrationsmålet eller jämlikhetsmålet. Vidare: Den stora bristen i dagens skola är snarare bristen på individualisering än bristen på en likvärdig skolstandard. Det är dessutom så att risken för oönskade effekter i form av segregegation kan kraftigt minskas genom att föräldrainkomsten elimineras som segregationsfaktor, och detta skulle ju bli fallet om man genomförde vårt statsbidragssystem. Statsrådets spydighet om ”nyliberal” i svaret faller platt till marken, eftersom vad jag har gjort i interpellationen är att citera regeringsdokument. Det var ju regeringen som i styrningspropositionen i somras uttalade att det bör finnas större möjligheter att välja skola. Det var regeringen som i budgetpropositionen sade att möjligheterna att välja skall bli större än de är i dag. Jag skulle vilja fråga skolministern: Anser skolministern att skolor skall konkurrera? Det anser nämligen finansministern i finansplanen i årets budgetproposition. Jag noterade att man i tidningen Fackläraren, som kom ut i dag, hade noterat att på Skolforum hade Sveriges Lärarförbund inbjudit Odd Engström, och någon i publiken hade undrat om det faktum att finansdepartementet, och inte utbildningsdepartementet, hade inbjudits till den avslutande debatten var ett uttryck för att det nu är där som utbildningspolitiken bestäms. SL:s ordförande Solveig Paulsson förnekade inte att så var fallet. Det är många som undrar, och det är rätt intressant, därför att skolministern slår fast vad som gäller. Jag menar att man kan göra mycket för att öka valfriheten, t.ex. fler tillval av B och C-språk, man kan tillåta att som tillval får läsas en fördjupningskurs i ett annat ämne, vi vill ha mera av individualisering i undervisningen genom mindre klasser och vi är ganska chockerade över att ordföranden i Kommunförbundet säger att vi skall ha större klasser. Detta säger han samma vecka som skolministern uttalar att lärartjänsterna skall kommunaliseras. Jag skulle också vilja fråga statsrådet om han delar ordförandens i Kommunförbundet uppfattning att klasserna i skolan bör bli större. Det minskar ju möjligheterna till individualisering!

Herr talman! Statsrådet Göran Persson konstaterar i sitt svar till Lars Leijonborg att han inte har för avsikt att medverka till att föräldrars och elevers rätt att välja skola utvidgas. Svaret var väntat; varje annat svar hade varit en första rangens sensation. Det kan finnas både praktiska och ekonomiska skäl för att inte ge en obegränsad rätt att välja skola, säger statsrådet Persson. Det kan ligga en del idet. Men sedan fortsätter han och säger att än viktigare är att det också finns principiella skäl. Därmed visar statsrådet Persson att han och det socialdemokratiska partiet inte har för avsikt att frångå den förmyndarattityd man alltid har intagit gentemot den enskilde medborgaren och att man inte har för avsikt att leva upp till de internationella konventioner som man har undertecknat. De skäl statsrådet anför för sin negativa inställning kan sammanfattas sålunda: En utökad eller fri rätt att välja skola motverkar den sociala utjämningen i samhället och kan leda till segregation och urval inom utbildningen. Jag måste då fråga statsrådet Persson: Kan statsrådet ge några som helst belägg för dessa påståenden? Finns det någonting som visar att önskemålen om rätten att välja skola följer någon social skiktning i samhället? Finns det någonting som visar att det föreligger en urvalsprocess vid intagningen till t.ex. fristående skolor? Statsrådet nämner över huvud taget inte i sitt svar de fristående skolornas roll i det svenska utbildningssamhället. Varför, statsrådet Persson? Tidigare utbildningsoch skolministrar har vid ett flertal tillfällen i denna kammare uttalat sin generösa inställning till fristående skolor. Delar statsrådet Persson uppfattningen att inställningen är generös? Om så är fallet, varför ställer man kravet att en fristående skola för att få statsbidrag måste tillföra den offentliga skolan något? Varför detta statsnyttobegrepp? För oss moderater är det ett tillräckligt skäl för att få statsbidrag att elever och föräldrar har valt den fristående skolan för utbildningens genomförande. Vidare måste jag fråga vari generositeten ligger när man dels vägrar att ge statsbidrag till fristående skolor som uppfyller de nu gällande kraven, dels låter statsbidraget utgå med ungefär hälften av statsbidraget per elev i den offentliga skolan. Vi moderater anser att statsbidragen i princip bör följa elevens val av skola, vare sig det är ett val i det offentliga skolsystemet eller ett val i en fristående skola. Vi anser också att statsbidraget skall vara av samma storlek oavsett om det utgår till en offentlig skola eller till en fristående skola. Ett elevbaserat statligt bidragssystem kan tillsammans med en mer flexibel hållning när det gäller de kommunala bidragen skapa en reell valfrihet för elever och föräldrar. Med en sådan valfrihet blir attraktiva skolor efterfrågade, vilket i sin tur skapar ett tryck att förbättra verksamheten på övriga skolor. Ett fritt val av skola innebär i kombination med ett elevbaserat bidragssystem en stimulans för skolverksamheten som sådan. Herr talman! Rätten för elever och föräldrar att välja skola utgör en värdefull utvärdering av vårt offentliga skolsystem. Beror statsrådets negativa inställning på att han ser det fria valet av skola som ett hot mot det offentliga skolmonopolet?

Herr talman! Jag är tacksam för att även Göran Allmér går in i debatten. De utgångspunkter han beskriver för hans synsätt på valfrihet i skolan har jag ibland upplevt att också folkpartiet har stått för. Om folkpartiet har en annan ideologisk grund för sitt agerande än den moderaten Göran Allmér nyss gjort sig till tals för i talarstolen, tycker jag att det är bra om Lars Leijonborg i dag kan distansera sig från Göran Allmér och markera var folkpartiet står. Jag sympatiserar med citatet från det skolpolitiska program som folkpartiet har antagit och som Lars Leijonborg inledde med. Om det fortfarande är vad som gäller för folkpartiets agerande, ser jag faktiskt möjligheter att vi kan fortsätta ett fruktbart samarbete även med folkpartiet för att utveckla svensk grundskola. Jag är på sätt och vis tacksam för att interpellationen har ställts. Det ger mig tillfälle att utveckla en del synpunkter på begreppet valfrihet, framför allt kopplat till grundskolans verksamhet. Det är ingen tillfällighet att vi har den grundskola vi har i dag. Det är en nästan 50-årig skolpolitisk tradition som har lett fram till dagens sammanhållna grundskola jämnt fördelad över hela landet. 1940 års skolpolitiska utredning lyfte för första gången in medborgarfostran i skolans uppgifter. 1946 års skolkommission lade grunden för enhetsskolan. 1957 års skolberedning lade grunden för den kommande grundskolan. Den följdes sedan av SIA-utredningen och den nu gällande läroplanen. Rakt igenom i samtliga dessa dokument finns en linje att grundskolan skall vara sammanhållen, dvs. lika för alla i meningen att alla elever har rätt att gå i den skolan och behandlas på likartat sätt. Sedan skall man självfallet möta varje individ efter hans eller hennes förutsättningar och förmåga och så långt som möjligt anpassa undervisningen efter hans eller hennes behov. Att vi skall ha en sammanhållen grundskola som skall samla alla barn, oavsett föräldrarnas bakgrund, har det rått en successivt allt större politisk enighet om. Där är det bara moderaterna som under senare år, om man skall dra en slutsats av dagens debatt, har skilt ut sig. Det beklagar jag. Det är inte så konstigt, Göran Allmér, om vi andra i det skolpolitiska Sverige har hamnat i denna ståndpunkt. Det är inte bara politikerna som står där. Här finns Hem och skola-organisationen, lärarnas fackliga organisationer och andra betydelsefulla grupper inom skolans värld. Det är moderaterna som står isolerade och som betraktar skolan som en marknad. Genom att förse eleverna med ett visst antal kronor skall de agera på denna marknad för att ”köpa” den skolverksamhet som är bäst. På så sätt skall en konkurrens drivas fram som skall höja skolans kvalitet. Det synsättet vad gäller statsbidragens konstruktion har även folkpartiet av och till anslutit sig till. Det vore bra om vi också på den punkten kunde få ett klargörande från Lars Leijonborg. Det skolsystem som vi övergav och som så småningom reformerades till det vi har i dag bar de kännetecken som ett skolsystem har där man låter den s.k. valfriheten florera. Där hade vi ett parallellsystem. Vi hade en skiktning av eleverna, inte beroende på begåvning utan beroende på föräldrarnas inkomstoch utbildningsbakgrund. Det är den svenska historien på området. Den känner de flesta av oss som finns här i kammaren i dag till. Det är ett skäl, starkt nog, för att inte vrida klockan tillbaka. Göran Allmér kan gå utanför landets gränser och där hitta exempel på skolsystem, som arbetar med den typ av ideal som han för fram. Han kan där se att en liten del av samhällets mest gynnade sätts i vissa skolor. Från de skolorna rekryteras i sin tur det skikt som kommer att styra samhället i framtiden. Sådana system vill vi inte ha i Sverige. Det är därför som vi säger nej till den typ av valfrihet som Göran Allmér nyss har uttalat sig för i talarstolen. Jag tycker att det är bra om folkpartiet distanserar sig från den moderata synen i det här sammanhanget. Det skulle kunna ge mig möjlighet att i fortsättningen fullfölja ett arbete tillsammans med folkpartiet för att utveckla valfriheten i den svenska grundskolan i de delar som rör innehållet i verksamheten. Jag menar att såväl lärare och elever som föräldrar måste anförtros en större frihet att hantera den vardag som de möter.

Herr talman! Det skall säkert vara möjligt att vid kommande debatter precisera de borgerliga partiernas inställning samt skillnader och olikheter dem emellan. Låt oss som mål för denna debatt klara ut var regeringspartiet egentligen står. Jag känner inte riktigt igen det politiska scenario som skolministern målar upp. I finansplanen i årets budgetproposition står: Även inom den offentliga sektorn skulle ett inslag av konkurrens kunna skapas genom att medborgarna tillåts att själva välja skola, sjukhus och vårdcentral i högre grad än i dag. Därmed ökas också konsumenternas valfrihet.” Det som i dag har framställts som en avgrundsuppfattning, som möjligen Göran Allmér omfattar, är alltså en ståndpunkt som finns företrädd långt in i regeringskansliet, hos själva regeringen. T.o.m. finansministern står för detta uttalande. När socialdemokraterna vill visa att man har förstått det här med offentliga sektorns förnyelse och att den offentliga verksamheten skall bli mer konsumentanpassad osv., då tar man faktiskt exempel från skolans värld och säger: Vi är med på att öka valfriheten i skolan. Men när skolministern skall utveckla detta tema, finns inte det här med valfrihet med egentligen. Och när skolministern i sitt svar säger att när ”det först gäller möjligheten att välja mellan olika skolor är den också efter riksdagsbeslutet begränsad”, så är ju sanningen den att den är oförändrad efter riksdagsbeslutet. Riksdagen har instämt i några välvilliga ord av skolministerns företrädare men inte vidtagit några som helst konkreta åtgärder för att möjliggöra denna valfrihet. Sedan fortsätter statsrådet: ”Det bör enligt min mening inte heller finnas en obegränsad sådan möjlighet.” Nej, det är ju självklart att om det inte finns några platser på den skola man vill gå i, finns det inte obegränsad valfrihet. Men den intressanta frågan i dag, som regeringens egna dokument aktualiserar, är: Hur skall valfriheten öka? Sedan vill jag också ta tid i anspråk för att säga att jag är rätt besviken över statsrådets ord om föräldrainflytande. Det är en mycket njugg inställning till föräldrarna som kommer fram i statsrådets svar. De skall få hjälpa till i skolan, men de skall inte räkna med att ha något inflytande. Jag tror att många, t.ex. inom Hem och skola-rörelsen som statsrådet åberopar, är ganska chockerade över det beskedet.

Herr talman! Jag ställde en rad frågor till Göran Persson. Han svarade inte på en enda av dem. I stället gjorde han en beskrivning av den situation som skulle uppstå för undervisningsväsendets del om de moderata förslagen till en valfrihet för elever och föräldrar skulle få slå igenom. Mycket av det som Göran Persson talade om här kanske kan förekomma i dagens skolväsende, beroende på att man från socialdemokratisk sida, och även från Göran Perssons sida, inte vill förändra systemet för statsbidrag till de fria skolorna. Då blir det faktiskt så att det är de ekonomiskt välsituerade i landet som har möjligheten att välja de fristående skolorna. Det är ju detta vi vill komma ifrån. Jag måste få upprepa frågorna. Det används som argument hela tiden emot oss att vi inte skulle vilja verka för att få bort den sociala skiktningen, att vi skulle ställa upp på segregation och urval. Det är ju inte på det sättet som det fungerar. Göran Persson, ge mig exempel på i vilken utsträckning som ett val av fristående skola skulle ge upphov till social skiktning eller till segregation och urval. Såvitt jag vet är den skola vi förespråkar i fristående skick ingenting annat än grundskolor och gymnasieskolor, där man läser motsvarande kurser som man läser i den offentliga skolan men där man får möjlighet att profilera sig inom vissa områden. Vidare sade Göran Persson: Gå utanför landets gränser och titta på andra länder där man har möjlighet att välja skola. Det skall jag gärna göra. Jag kan gå till Danmark. Jag kan gå till Holland, och jag kan gå till Frankrike. Där fungerar det system som vi förespråkar på ett alldeles utomordentligt sätt. Där ger man också hundraprocentiga statsbidrag till de skolor som föräldrar och elever har valt för att klara utbildningen.
Herr talman! Vid föregående inlägg blev det inte tid för mig att bemöta den något snedvridna bild som Lars Leijonborg vid några tillfällen nu har upprepat av vad Kommunförbundets ordförande har sagt i en diskussion om den svenska skolan och kostnaderna för den. Det är ett citat som finns i en längre diskussion, där han pratar om förnyelse och offentlig sektor och beskriver det svenska skolsystemet faktiskt — och det är en korrekt beskrivning — som det mest ekonomiskt påkostade i världen. Han säger, precis som jag har sagt, att skall vi öka kvaliteten i den verksamheten, lösa de problem vi möter, så är det faktiskt inte fråga om att tillföra mer resurser till verksamheten, ytterligare pengar, utan vi måste fråga oss hur vi använder de pengar vi har till förfogande redan i dag.

Det är i det sammanhanget frågan skall ses, och jag tycker att vi skall sluta med att feltolka företrädaren för landets kommuner på det här viset. Valfriheten i skolans verksamhet vill jag skall öka. Jag tycker att det centrala i det sammanhanget faktiskt är att vi låter dem som finns ute i klassrummen, lärarna och eleverna, själva i allt större utsträckning bestämma hur de skall hantera sin skoldag och utnyttja de möjligheter som läroplanen ger redan i dag. De skall ta fasta på de skrivningar som fanns i skolpropositionen om olika profiler, i huvudsak med kulturell inriktning, och göra det tillsammans med föräldrarna, som är en viktig resurs, Lars Leijonborg. Vad jag vänder mig emot är folkpartiets något stelbenta sätt att hantera den frågan, där ni tycker att det skall vara ytterligare ett beslutsorgan i skolan. Det skulle vara något slags bestyrelse på skolnivå, där föräldrarna skulle ges representation. Det har jag vänt mig emot och sagt att det inte är en väg som jag tycker att vi bör gå, utan det är snarare i den direkta kontakten mellan lärare och föräldrar som föräldrarnas inflytande skall utökas och utvecklas. Självklart spelar de en central roll också i den framtida skolan. Detta är också en sådan punkt, där vi inte borde misstänkliggöra varandra utan där vi faktiskt egentligen bara kan ha en utgångspunkt — särskilt jag som företräder decentralisering och som faktiskt bygger på den inställning som Prot. 1988/89:114 grundar sig på insikten att vi går en tid till mötes då människor faktiskt vill engagera sig i den offentliga sektorns verksamhet. Har man den utgångspunkten är självklart föräldrar och elever de utnyttjare av skolan som successivt kommer att göra sig alltmer hörda. Då måste vi faktiskt tilltro läraren kompetens och kraft att föra den dialogen. Det är mot den bakgrunden och i det sammanhanget som valfriheten skall utvecklas. Det är så jag ser på den saken. Göran Allmér återkommer i sitt inlägg till statsbidragssystemet för grundskolan och för fristående skolor. Jag tar det sista först. Det är en konstruktion från någon av de borgerliga regeringarna i början av 1980-talet som vi fortfarande har kvar och som av och till diskuteras i denna kammare. Den togs fram i relativt stor politisk enighet. Vad gäller grundskolans statsbidrag kan jag inte tänka mig att medverka till den typ av skolpeng som Göran Allmér och moderaterna och enligt vad jag hittills har uppfattat även folkpartiet varit anhängare av. Den leder fram till en renodlad marknadssyn på den nationella tillgång som skolsystemet utgör. Det kan vi socialdemokrater inte medverka till. Det sätter vi oss bestämt emot.
Herr talman! Jag noterar att Göran Persson inte på någon punkt svarar på de frågor som jag har ställt om hans egen uppfattning kontra uppfattningar som har framförts i regeringsdokument. Uppfattningarna härrör visserligen från tidpunkter då Göran Persson inte fanns i regeringen. Men det är just för att få klarlagt om regeringens skolpolitik har ändrats som jag har ställt min interpellation. Ser vi på dagsläget finner vi ju en hel del problem i den svenska skolan. Vi har en viss segregation. Den beror t.ex. på att vi har en rätt omfattande bostadssegregation här i landet. Den beror också på att rika människor kan köpa en annan skolutbildning än den offentliga åt sina barn. Vi har ett problem som innebär att föräldrar som har lätt att tala för sig ofta kan få sina barn in i andra skolor än dem som man tilldelas i första omgången. Allt det där tycker jag är olyckligt, och jag tror att ett annat statsbidragssystem skulle kunna minska segregationsproblemen. Som jag sade i mitt första inlägg: om föräldrainkomsten elimineras som segregationsfaktor skulle nog jämlikheten i systemet i själva verket öka. IT USA har man på några håll infört möjligheten att elever och föräldrar får rätt att välja skola. Det visar sig att detta framför allt gynnar de svagaste grupperna. Ofta har svarta grupper motsatt sig valfriheten. Men när de efter några år sett hur systemet fungerar slår de vakt om det. De märker att systemet ger dem makt, så att de kan tvinga fram bättre skolor. Systemet med lokal skolstyrelse för varje skola har inte vi hittat på. Det har förekommit i statliga utredningar. Då har det kallats bestyrelser. Socialdemokraterna brukar säga att vi kan ha fristående skolor, därför att vi i det allmänna systemet har en del att lära av deras pedagogik. Jag vill säga att vi också har en del att lära av de fristående skolornas organisation. En sak som är självklar i de fristående skolorna är att varje skola har en egen styrelse. Detta skapar en uppslutning kring skolenheten och en känsla för skolenheten också från föräldrarnas sida. Jag tror att detta är en av de idéer som vi kan hämta från de fristående skolorna. Jag har laddat upp med en rejäl bunt med citat, men jag har inte tagit med mig det citat av Lars Eric Ericsson som jag syftar på. Det är från Dagens Eko. Men jag kan försäkra skolministern att jag var mycket noga när jag åberopade honom. I intervjun i Dagens Eko talade faktiskt Lars Eric Ericsson om större klasser. Det är mycket beklagligt, för mindre klasser är nämligen ett instrument för individualisering.

Herr talman! Lars Leijonborgs åberopade erfarenheter från USA skall jag ta del av. Jag har inget större hopp om att de skall tillföra den svenska skolpolitiska debatten någonting nytt. Men, okej, låt oss se vad de har att ge av erfarenhet och kunskap. Jag är skeptisk till fler beslutsorgan i den svenska skolan. Lars Leijonborg skall veta att vi i dag har skolkonferenser, arbetsenhetskonferenser, klasskonferenser, elevvårdskonferenser, klassråd, ämneskonferenser, personalkonferenser och pedagogiska konferenser. Den svenska skolan behöver säkert inte mer av beslutande organ. Vad den behöver är ett rejält direkt föräldrainflytande, och det är det som jag försöker stimulera och utveckla. Jag ställer mig litet frågande till folkpartiets skall vi säga något formalistiska syn i det här sammanhanget, när man tror att den här typen av föräldrainflytande bäst utvecklas genom att vi bygger upp nya, formella organ. Herr talman! Citatet från intervjun med Kommunförbundets ordförande är starkt förkortat även i Dagens ekos version. Hade Lars Leijonborg varit intresserad av att ta till sig Kommunförbundets syn på frågorna, skulle han självfallet ha gått till det mycket utförliga pressmeddelande som Kommunförbundet levererade efter det att kompletteringspropositionen lagts fram. Pressmeddelandet var dessutom förankrat i Kommunförbundets förhandlingsdelegation och i dess styrelse. Från kommunernas sida sade man sig vara villig att göra en offensiv satsning på skolan och på de viktigaste personerna i skolan vid sidan av eleverna, nämligen lärarna. Man skulle ta ett personalpolitiskt samlat ansvar för denna mycket viktiga grupp. Detta uttalande av Kommunförbundets ordförande har Lars Leijonborg av någon anledning gått förbi. Det passade kanske inte in i den uppläggning som Lars Leijonborg har valt att använda sig av efter mötet med kompletteringspropositionens försiktiga skrivningar om en förutsättningslös analys av den reglering som lärarna i dag har av sina tjänster. Jag rekommenderar Lars Leijonborg att läsa pressmeddelandet. Slutligen, herr talman! Vi har en bra skola i Sverige. Det är en skola som når goda resultat, senast bekräftade av en internationell undersökning. Vi skall vara rädda om den skolan, och vi skall mycket noga akta oss för att återigen skapa ett system där vi gör skillnad på barnen beroende på uppväxtmiljön. Därför har jag avvisat några av de ganska enkla nyliberala valfrihetsdrömmar som har förts fram i debatten. Den svenska grundskolans linje ligger fast.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat socialministern hur han anser att överhettningen i Stockholmsregionens ekonomi påverkar rekryteringsmöjligheterna till vårdoch omsorgsyrken och om han avser att vidta några åtgärder för att ändra denna situation och i så fall vilka. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Det är självfallet av största vikt att det kan rekryteras tillräckligt med kompetent och engagerad personal inom vården och omsorgen. Ansvaret för detta vilar på kommunerna och landstingen. Stockholmsområdet, med sitt stora utbud av arbetstillfällen, ställer särskilda krav på huvudmännens personalpolitiska insatser inom vårdoch omsorgsyrkena. Som Pär Granstedt själv påpekar pågår såväl i Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholms län som inom landstinget ett omfattande arbete för att göra vårdoch omsorgsarbetena mer attraktiva. Det är enligt min mening väsentligt att detta arbete fortgår och vidareutvecklas. För att underlätta och påskynda de olika personalpolitiska insatser som fordras har regeringen vidtagit flera åtgärder. Regeringen har således anvisat medel för utarbetande av informationsmaterial angående barnomsorgsoch hemtjänstyrkena, avsett att användas av bl.a. syo-konsulenter och arbetsförmedlare i deras yrkesrådgivning. På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen, tillsammans med företrädare för huvudmännen, de fackliga organisationerna och pensionärsoch handikapporganisationerna, utarbetat förslag till en mängd insatser i syfte att säkra personalförsörjningen inom hemtjänsten. De föreslagna insatserna är i första hand inriktade på att minska personalomsättning och sjukfrånvaro, att höja tjänstgöringsgraden och att förbättra rekryteringsmöjligheterna. Exempel på insatser är arbetsmiljöförbättringar, ökad grundoch fortbildning samt förändringar av arbetsorganisation och innehåll. Kommunernas statsbidrag för stöd och hjälp i boendet har förstärkts med sammanlagt 200 milj.kr. för åren 1989 och 1990 för personalpolitiska insatser. Dessa medel bör enligt min uppfattning ge förbättrade möjligheter för huvudmännen att vidta nödvändiga personalpolitiska åtgärder. Jag vill också hänvisa till de förslag som nyligen lagts fram i regeringens kompletteringsproposition och som syftar till att genom en tidsbegränsad åtstramning av ekonomin dämpa överhettningen. I samma proposition (bil. 7) har vidare föreslagits att 5 milj.kr. anvisas för anordnande av speciella återrekryteringskurser för personal som tidigare arbetat inom barnomsorgen. Jag vill slutligen nämna att inom socialdepartementet bedrivs ett omfattan de arbete i syfte att analysera olika frågeställningar, som berör personalförsörjningen inom vård och omsorg på kort och lång sikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation, ett svar som jag gärna konstaterar är utförligt och innehåller många intressanta synpunkter. Som vi vet befinner sig sjukvården i Stockholmsregionen i en allvarlig kris. Mycket av den sjukvårdskapacitet i form av sjukhusavdelningar som finns kan inte utnyttjas. Grunden för sjukvårdens kris i Stockholms län är i mycket hög grad bristen på personal. Det leder till lidanden för många människor, som inte får den vård som de rimligen borde vara berättigade till. Det leder vidare till allvarliga samhällsekonomiska förluster, eftersom människor tvingas gå sjukskrivna under långa tider då de inte kan få de operationer utförda som de behöver få för att på nytt bli arbetsföra. Situationen är alltså mycket allvarlig ur flera synvinklar. Grunden till krisen är, som jag sade, i mycket hög grad bristen på personal. Orsaken till att det är svårt att rekrytera personal är den sedan länge överhettade arbetsmarknadssituationen i Stockholms län. Detta är på intet sätt ett nytt problem. Det har präglat i stort sett hela 1980-talet. I början på 1980-talet kunde man klara den överefterfrågan på arbetskraft som fanns i länet genom nyinflyttning. Stockholms län växte också mycket starkt. Vissa perioder handlade det om ungefär 15 000 människor om året, och några år var tillväxten i Stockholms län lika stor som tillväxten i hela landet i övrigt. Denna utveckling har nu vänt, men inte till följd av regionalpolitiska framgångar utan på grund av bostadspolitiska misslyckanden. Det finns inte bostäder att få tag på i Stockholm. Människor som annars skulle flytta hit kan inte göra det. Människor som har försökt bo här en tid ger sig i väg till andra delar av landet för att få en dräglig boendemiljö. Nu märks krisen i stället i form av allvarlig arbetskraftsbrist inom viktiga sektorer. Det gäller kollektivtrafiken och olika servicefunktioner, men allvarligast är nog effekterna på sjukvården. Det är detta samband som jag har velat aktualisera i min interpellation. Länge upplevde vi nämligen att det inom regeringspartiet fanns ringa förståelse för att detta samband faktiskt finns och för att konsekvenserna av överhettningen i Stockholmsregionen är mycket allvarliga för människor som bor här. På sistone har vi dock kunnat konstatera ett uppvaknande från regeringen på detta område. Det nämns också i interpellationssvaret att regeringen i kompletteringspropositionen fört fram förslag till åtgärder som man menar är ägnade att kyla ned situationen på arbetsmarknaden i Stockholms län. Tyvärr, herr talman, kan jag inte gratulera regeringen till det framlagda förslaget. Den extra arbetsgivaravgift som man vill lägga på Stockholmsregionen lär knappast hämma de snabbt växande servicebranscherna inom data, elektronik och andra kunskapsintensiva verksamheter som i mycket är drivkraften i denna tillväxt. I stället riskerar man att slå ut bostadsbyggandet och viktiga servicefunktioner. Nu lär det inte bli så som regeringen har tänkt sig på denna punkt heller. Men det är naturligtvis viktigt att det vidtas åtgärder för att dämpa arbetsmarknaden i Stockholms län. Centern har föreslagit andra åtgärder, främst en investeringsavgift i de mest expansiva delarna av länet. Vi får se vad riksdagen kan tänkas komma fram till. Det är emellertid också viktigt att man är beredd att vidta kraftfulla regionalpolitiska åtgärder för att på det viset avleda expansionstrycket från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Härvidlag har vi tyvärr inte hittills märkt något särskilt intresse från regeringen. Men, herr talman, man kanske kan hoppas på ett nytänkande från regeringspartiet också på det området. Att vi behöver få en mer balanserad arbetsmarknad i Stockholms län för att klara vårdsituationen står helt klart. Men det krävs naturligtvis också ordentliga personalpolitiska insatser av det slag som också statsrådet talade om. Det krävs att de som arbetar i vården får ersättning och arbetsvillkor som gör att de känner att detta med att vårda människor är minst lika mycket värt som att vårda t.ex. datamaskiner.
Herr talman! Jag vet inte om det är brukligt att tacka för kommentarerna till svaret, men hur som helst vill jag gärna göra det. Jag ser ingen som helst skillnad mellan Pär Granstedts sätt att analysera situationen i Stockholmsområdet och mitt eget. Det är viktigt att vi här i riksdagen på lämpligt sätt diskuterar hur vi skall komma till rätta med den överhettning som skapar i varje fall en del av problemen i Stockholmsområdet. Sådana diskussioner pågår också. Som jag ser det måste vi angripa problemen utifrån de båda utgångspunkterna, nämligen dels angripa överhettningen, dels vidta personalpolitiska insatser av det slag som jag har beskrivit och som uppenbarligen även Pär Granstedt har tänkt sig. Såväl inom landstinget som i Stockholms kommun förekommer det nu en omfattande planering i den riktningen. Det gäller både barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. Låt oss därför hoppas att en kombination av åtgärder av det slag som vi nu ser framför oss skall kunna leda till en bättre persoanlförsörjningssituation på dessa utomordentligt viktiga områden i hela Stockholmsregionen.
Herr talman! Den samstämmighet, åtminstone i princip, som skymtar i debatten är onekligen glädjande. Man skulle bara ha önskat att den klarsyn som nu framskymtar från regeringen hade kommit några år tidigare. Centern slog ju larm om den bekymmersamma situationen för åtskilliga år sedan, men då var det väldigt svårt att få förståelse för att detta verkligen kunde vara ett problem. Om vi hade vidtagit åtgärder redan då hade kanske inte den svåra situation som vi i dag befinner oss i behövt uppstå. Nu får naturligtvis riksdagen arbeta vidare med dessa frågor, och det är en förhoppning att arbetet kan leda fram

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har ställt följande frågor till socialministern. 1. Avser regeringen öka utnyttjandet av den kunskap och erfarenhet som återfinns i hundskolan i Sollefteå? 3. Hur skall hundskolans forskningsresultat kunna få en internationell spridning i akt och mening att även utanför våra gränser ta till vara gjorda erfarenheter? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Statens hundskola har haft betydande svårigheter både att upprätthålla produktionsmålen och att skapa ekonomisk balans i sin verksamhet. Vid årsskiftet 1987-1988 hade ett rörelseunderskott på omkring 12 milj.kr. ackumulerats. I mars 1988 lade regeringen fram en proposition om inriktningen av verksamheten vid statens hundskola. Propositionen antogs av riksdagen. Hundskolan fick medel för täckande av det ackumulerade rörelseunderskottet. Vidare gjordes skolan om till en renodlad uppdragsmyndighet. Detta innebär att kostnaderna för skolan skall täckas av intäkter från försäljningen av produkter och tjänster. Skolans ekonomi har nu förbättrats. För budgetåret 1987/88 har en balanserad budget kunnat uppvisas. Riksdagens beslut innebär vidare att verksamheten skall inriktas på produktion av ledaroch polishundar. En förutsättning för att kunna trygga behovet av dessa hundar är en god avelsverksamhet. Hundskolan har nu lagt upp ett program för att förbättra aveln. Detta har skett i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Det viktigaste för hundskolan nu är att klara de uppställda produktionsmålen när det gäller polisoch ledarhundar. Ökade satsningar på andra områden får göras i takt med att utrymme skapas för detta, t.ex. när det gäller bevakningsoch sökhundar. Som svar på frågan om effektivisering av narkotikaspaningen kan jag upplysa att fler s.k. knarkhundar kommer att användas inom tullen. Riksdagen har nyligen anslagit ytterligare medel till detta för nästa budgetår. Jag vill slutligen framhålla att forskningsoch utvecklingsarbetet vid skolan är intensivt. Hundskolan kan bl.a. uppvisa goda resultat när det gäller bekämpningen av olika ärftligt betingade sjukdomar. Naturligtvis har hundskolans erfarenheter stort värde även för andra nationer, på samma sätt som forskningsresultat på området utomlands är av intresse för hundskolan. Internationellt erfarenhetsutbyte förekommer också. Jag utgår från att kontakterna vidareutvecklas.

Herr talman! Socialutskottet har i sitt betänkande 1988/89:19 understrukit att efterfrågan på kvalificerade tjänstehundar, ledaroch polishundar, måste kunna tillgodoses samt att det är viktigt att avel, dressyr och annan utbildning i fråga om dessa tjänstehundar hålls på en kvalitativt hög nivå. Hundskolan i Sollefteå svarar väl mot de kvalitetskraven och kommer förhoppningsvis även att kunna leverera det antal ledarhundar som efterfrågas. Skolan är nu en renodlad uppdragsmyndighet med uppgift att producera främst polisoch ledarhundar. Kostnaderna skall täckas av intäkter från försäljning av produkter och tjänster. Från skolan levereras i dag ca 150 hundar per år. För att få fram dessa hundar föder man upp betydligt fler valpar, eftersom endast 30-40 96 av hundarna fyller de kvalitetskrav som ställs. Varje hund kostar ungefär 70 000 kr. fram till dressyr. Av de hundar som dresseras är drygt hälften lämpliga att tränas till polisoch ledarhundar, medan övriga är mest lämpade att tränas till narkotika-, bomb-, skydds-, vakteller bevakningshundar. Tyvärr har dock utvecklingen blivit sådan att efterfrågan på bevakningshundar har en så liten omfattning att skolan inte har sett någon annan utväg än att skänka bort flera sådana hundar. Skolan skulle kunna leverera betydligt fler narkotikahundar än som nu sker. Det skulle vara positivt om flera narkotikahundar kunde placeras hos tullen. I jämförelse med många andra länder använder vi i Sverige få narkotikahundar. Jag vill fråga ministern om flygvapnet verkligen skall ha en egen produktion av bevakningshundar. Det kallas tjänstehund 2. Skall flygvapnet bygga upp en egen hundskola med alla de kostnader det medför, när hundskolan i Sollefteå förutom sin huvuduppgift att producera polisoch ledarhundar faktiskt ”som en biprodukt” producerar bevakningshundar av mycket hög kvalitet? Om så sker kommer hundskolan att tvingas ta ut mycket höga priser för polisoch ledarhundar eller att få mycket svårt att klara sin ekonomi.
Herr talman! I de frågor som har ställts kan jag utläsa ett stort intresse för att man skall utveckla möjligheterna att använda hundar i olika viktiga sammanhang. Det är inget tvivel om att vi kan ta hundarnas tjänster i anspråk för fler insatser än vad vi gör i dag. Bakgrunden till propositionen om ledarhundskolans framtid är att hundskolan har haft utomordentligt stora svårigheter med att nå upp till de uppsatta produktionsmålen och med att klara sin ekonomi. I min tidigare egenskap som ordförande i synskadades riksförbund har jag under en femtonårsperiod följt den här verksamheten. Inte ett enda år har hundskolan levererat det antal hundar som den haft pengar för. Dessutom har hundskolan utvecklat, som sades i svaret, ett betydande rörelseunderskott. Att olika delar av försvaret och andra intressenter har övervägt att skaffa hundar på annat håll har att göra med det mycket höga pris som hundskolan tvingas ta ut. Med andra ord framgår det mycket tydligt att det behövs rationaliseringar av hela verksamheten vid hundskolan. När det gäller levande material som hundar är det dock lättare att tala om en rationalisering än att faktiskt genomföra den. Vi måste ändå gå i den riktningen om vi skall kunna få ordning på detta. Vi har därför bestämt oss för att hundskolan skall koncentrera sin verksamhet på två typer av hundar —ledarhundar och polishundar. I den mån hundskolan sedan genom sin egen duglighet och sitt försäljningsresultat får utrymme för att även utveckla insatser när det gäller övriga hundslag, är det naturligtvis viktigt att den får göra det. När det gäller frågan om ytterligare medel för att hundskolan skall kunna utveckla sin verksamhet vill jag ärligen säga att vi, i och med att vi avskrev det mycket betydande rörelseunderskott som skolan hade utvecklat, har gjort en väsentlig insats för att sanera hundskolans ekonomi. Nu gäller det för hundskolan att visa att den kan klara uppställda mål som den själv har varit med om att formulera. Först därefter och i mån av utrymme bör skolan ge sig in på andra åtaganden. Man får då med andra ord i konkurrens med andra hundproducenter tävla om att t.ex. utveckla bevakningshundar och annat som kan behövas till flyget eller andra delar av försvaret. Jag tror att hundskolan på sikt, med den utomordentligt stora kunskap som finns där och med de långa traditionerna i att utbilda och träna hundar, kommer att visa sig bestå den utmaningen. Det är viktigt att hundskolan nu under några år framöver får möjlighet att själv visa att den faktiskt kan klara den uppgiften.

Herr talman! Jag skulle vilja understryka att Sverige kanske är för litet för att ha två hundskolor. Hundskolans huvuduppgift är att producera polisoch ledarhundar. Man har de facto inte nått upp till de fyrtio hundar per år, som efterfrågas av de synskadade. Skall man komma dithän och ha ett rimligt pris på hundarna, måste man också beakta att man när man producerar polisoch ledarhundar samtidigt får fram hundar som t.ex. lämpar sig som bevakningshundar inom försvaret. Då måste det finnas en efterfrågan på de hundarna. Jag tror att man i den konkurrens som man nu har fått, när försvaret har vänt sig till andra hundproducenter och man har tvingats skänka bort hundar utan att få någonting alls för dem, kommer att kunna anpassa priset, så att man blir konkurrenskraftig. Dessutom måste väl också kvalitet efterfrågas. Här är det viktigt att hundskolan vet att det finns en marknad och att det inte kommer att växa upp konkurrerande hundskolor, inom försvaret eller någon annanstans, som drivs med statliga medel.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag på grund av tidsbrist inte kan besvara Charlotte Cederschiölds interpellation om barnfamiljernas ekonomi inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen den 22 maj.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet för svaret. Sedan en kommentar till några delar av svaret: 1. Folkbokföringen är inte en inomkyrklig fråga, och därför var det inte nödvändigt att fråga kyrkomötet. Utifrån en mycket hårdragen formalistisk inställning är detta förmodligen korrekt. Men om man i stället betraktar kyrkomötesreformen som en uppgörelse mellan staten och kyrkan — vilket ju är vad det handlar om — rimmar handlandet illa. Uppgörelsen omfattar många viktiga punkter som har stor betydelse för svenska folket. Att ändra på folkbokföringens organisation, som man nu skall göra, innebär att det blir sämre service till människor. Om nu kyrkan på formella grunder skall avstå från att lägga sig i den effekten av folkbokföringsreformen, är det dock så att konsekvenserna även för kyrkan blir stora och kostnadskrävande när ett nytt kyrkobokföringssystem skall utformas. Här hade det verkligen inte varit ur vägen att lyssna på kyrkan före riksdagsbeslutet. Det hade säkert både stat och kyrka tjänat på. 2. Försvaret för underlåtenheten att låta kyrkan tycka till när det gällde den nya lagen om kulturminnen m.m. är inte heller särskilt stark. Viktigt är ju att se till att statens mer renodlade bevarandeintressen och kyrkans brukarintressen så långt möjligt kan tillgodoses båda två. Det är oftast bra att överlägga innan frågor är avgjorda. 3. Den till 1988 utlovade redovisningen av resultatet av den översyn som civildepartementet gör av erfarenheterna från de första mandatperioderna med kyrkomötet i dess nya form kommer att redovisas ”i god tid före årets kyrkomöte” säger statsrådet i sitt svar. Ja, så särskilt god tid kan det inte längre vara fråga om, om kyrkomötets ledamöter skall ha någon glädje av rapporten inför årets kyrkomöte. Motionstiden går nämligen ut den 15 juni. Innan dess skall materialet skickas ut, annars är det inte lätt — för att uttrycka sig milt — att ha underlag för initiativ, motionsvis i varje fall. Eftersom kyrkomötet sammanträder endast en gång per år innebär ett för sent offentliggörande av rapporten att kyrkomötet inte får en ny chans förrän nästa år. Detta vore mycket beklagligt ur demokratisk synpunkt. Kan statsrådet lova att rapporten kommer inom de allra närmaste dagarna? Annars blir det faktiskt för sent. Att jag begär en mer exakt tidsangivelse beror på att rapporten enligt säker källa senast var utlovad till den sista april! Jag vill ta upp ytterligare några följdfrågor för att se vad statsrådet kan tänka sig av förändringar i riktning mot ökad självständighet för kyrkan i inre angelägenheter i framtiden — när det inte längre handlar så mycket om att försvara företrädare. Antalet prästtjänster inom svenska kyrkan, för att ta ett exempel, är genom statsmaktsbeslut begränsat till 3 500. Stiftens samlade, till centralstyrelsen anmälda behov av präster är i dag 3 610. Tycker inte statsrådet att kyrkan själv borde kunna bestämma hur många präster som behövs, hur många prästtjänster som krävs för att kyrkan skall kunna fungera som en folkkyrka verksam i hela landet? Kyrkans arbete utförs av präster och andra grupper av anställda som församlingsassistenter, diakoner, församlingspedagoger osv. och av frivilliga medarbetare, oftast oavlönade. Anser inte statsrådet att kyrkan själv är bäst rustad att avgöra hur de samlade resurserna skall användas? Det borde snarast betraktas som en självklarhet att kyrkan tar detta ansvar. Jag vill ta ett annat exempel. Regeringen tillsätter en majoritet av antalet ledamöter och dessutom ordföranden i kyrkofondens styrelse. Är det inte dags att låta kyrkan själv få utse kyrkofondens styrelse, inte minst med hänsyn till att fonden i dag i praktiken har bara kyrkans egna pengar att förvalta? Anser inte statsrådet att det är dags att åtminstone tillmötesgå det gamla kyrkomötesförslaget om att kyrkomötet skall få tillsätta ordföranden och en majoritet av kyrkofondsstyrelsen? Skälet till att jag ställer dessa frågor är att jag tycker att det är viktigt att de senaste årens reformer på det kyrkliga området får fortsätta att utvecklas så att kyrkans del av uppgörelsen med staten kan uppfyllas på bästa sätt.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

Herr talman! Det är riktigt att centerpartiet i stor utsträckning har påverkat denna kyrkomötesreform och följande reformer som har genomförts. Det är egentligen mycket litet av kritik mot statsrådet i det som jag hittills har framfört. Det är mer fråga om att man måste se framåt, eftersom det trots allt har hänt en del saker på senare år. De frågor som jag tar upp i denna debatt är för övrigt inte nya. Jag står ju inte här och hittar på nya saker, utan de frågor som jag tar upp är kända, och de är säkert kända även för statsrådet. När t.ex. konstruktionen av kyrkofondens styrelse kom till sköt statsmakten fortfarande till ett icke föraktligt statsbidrag, bl.a. för att klara av skatteutjämningen inom kyrkan. Nu får kyrkan inte något statsbidrag längre, utan det är fråga om renodlade ”kyrkliga pengar” som i och för sig samlas in med statens hjälp. Därför borde skälen för denna konstruktion ha blivit färre. Statsrådet säger att staten har behov av att så att säga ha tummen på ögat. Även om det finns sympati för mina förslag vill staten ha visst inflytande. En viktig utgångspunkt, vilket jag tänkte inte skulle vara nödvändigt att säga, eftersom vi är ganska överens, är att kyrkan skall hålla sin del av avtalet. Och den viktiga delen i avtalet är att kyrkan bedriver en rikstäckande verksamhet som är öppen för alla, att det finns en församlingsverksamhet, att det skall finnas ett skatteutjämningssystem och att staten skall samla in skatten. På dessa grunder och med de förändringar som har skett i verkligheten borde det rimligtvis finnas förutsättningar att gå vidare. Jag noterar med tacksamhet att statsrådet säger att det finns sympati för sådana tankar. Det statsrådet säger om antalet präster och dagens prästbrist är en blandning av teori och praktik. Jag menar att kyrkan rent principiellt skall kunna bestämma hur den bäst skall formera styrkorna på det lokala planet, om den vill byta en prästtjänst mot en församlingsassistent eller en församlingspedagog eller om den vill öka antalet prästtjänster. Men i dag finns det ett tak, och jag tycker att det vore bra om detta tak togs bort.

Herr talman! Jag kan hålla med om att kyrkan behöver arbetsro. Det har varit reformer som rört organisation, ekonomi osv. Jag tycker att det är väldigt viktigt att arbetsron kompletteras med en fortsatt utveckling i lugn takt på vissa områden som har principiell betydelse, t.ex. att fastställa antalet tjänster och vilka typer av prästtjänster som det skall vara. Det är viktigt att kyrkan kan ta ställning till frågan. Vad jag är ute efter är att man skulle kunna ta ett vidare steg mot självständigheten. Majoriteten i kyrkofondsstyrelsen har naturligtvis på intet sätt satt käppar i hjulet. Det är inte det saken handlar om, utan det är mera en symbolisk fråga. Men med tanke på varifrån pengarna kommer kunde det vara naturligt att kyrkan hade majoritet i styrelsen med inslag av statliga företrädare. Jag vill ta upp ytterligare en sak som jag tycker skulle kunna vara ett steg i ökad självständighet. Det handlar om hur man tillsätter biskopar och domprostar. I dag är det regeringen som utnämner efter förslag på tre tänkbara kandidater. Tillsättningen av biskoparna är en av de allra viktigaste inre angelägenheterna för ett trossamfund som svenska kyrkan. Biskoparna är kyrkans främsta företrädare i många sammanhang. De är andliga ledare för sina stift. Det är tveklöst så att biskoparnas göranden och låtanden har stor inverkan på hur svenska folket upplever kyrkan, på vad kyrkan står för och vad kyrkan betyder för den enskilda människan. I vissa internationella sammanhang har biskoparna en ännu större och mera framträdande position. Det som biskoparna säger betraktas ofta som varande kyrkans mening. Och biskopar och domprostar utnämns av regeringen efter förslag, som jag sade. Statsmakten har alltså sista ordet när det gäller att utse trossamfundet svenska kyrkans andliga ledare. Tycker inte statsrådet att det nu skulle kunna vara dags att medverka till en förändring så att kyrkans eget organ fick sista ordet i tillsättningsfrågorna? Det menar jag verkligen har med den inre sidan att göra. Biskoparna har ju det tunga, kanske det allra tyngsta, ansvaret för bl.a. den teologiska utvecklingen. Man skulle kunna tänka sig att centralstyrelsen tillsatte biskoparna och stiftsstyrelsen tillsatte domprostarna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för ett trevligt och positivt svar. Statsrådet har säkert de bästa intentioner, men det blev mest att utreda och beakta, till intet förpliktande, och ingen närmare analys av likalönedirektiv och arbetsvärdering. Kan en värdering bli objektiv? Avgör inte marknad, efterfrågan och avtalsparter lönerna bättre just i vårt land? Frågan kan nog inte få en tillfredsställande lösning med socialdemokratisk politik. EG:s progressiva jämställdhetsdirektiv är nämligen svåra att förena med vår arbetsmarknadsstruktur. En kvinnligt dominerad ofantlig offentlig sektor och en manligt dominerad privat kan i längden aldrig förenas med jämställdhet. Först måste de offentliga monopolen bort! En mängd processer inom arbetsmarknad, politik och intresseorganisationer kommer att påverka kvinnors ekonomiska ställning. Man måste därför ha ett brett perspektiv och inte stirra sig blind på specifika jämställdhetsåtgärder, även om dessa inte saknar betydelse. Statsrådet påpekade att vi har nått långt i löneutjämning. Ja, utjämningen av disponibel inkomst har gått så långt att arbetsviljan hämmas, tillväxten ligger i botten och Sverige halkar efter. Det är inte så mycket att skryta med, eftersom dålig tillväxt drabbar kvinnors ekonomi mer än allt annat. Ekonomisk erfarenhet visar att inget är så gynnsamt för svaga grupper som hög tillväxt. Den dåliga produktivitetstillväxten i offentlig sektor drabbar hela ekonomin och slår mot de svagare. Lönesättningen inom kommun och landsting är, trots förändringar de senaste åren, fortfarande rigid. Kompetens och duglighet ger för liten lönemässig utdelning. Lön efter kompetens och minimalt utrymme för godtycke vid bedömningen befrämjar jämställdhet. För övrigt handlar interpellationen inte om löneutjämning utan om könsdiskriminering, dvs. löneskillnaderna mellan män och kvinnor, och dessa ökar! Sverige tycks till skillnad från andra länder rutscha utför. Vad görs? Arbetsmarknaden är segregerad. Inga påtagliga förbättringar har skett eller synes vara på väg. Lönestrukturen är sammanpressad, och avkastningen på utbildningsinvestering är låg. Det gäller lön efter skatt och än mer livslön efter skatt. Vår kvinnliga chefsutveckling är inget att skryta med. Vår höga förvärvsfrekvens innehåller mycket luft och är inte så unik som det sägs. Kvinnors totala arbetstid är skrämmande lång. I EG-frågan har skrämselpropaganda florerat. Men under senare tid har företagarna och deras organisationer försökt att sakinformera. Det har varit ett framgångsrikt arbete. Opinionen har vänt. EG-sympatisörerna blir allt fler. 48 90 är för medlemskap. Även på den sociala sidan börjar sakinformationen hävda sig mot desinformationen. Ett exempel finns i tidningen Metallarbetaren, där den socialdemokratiska kämpen Rolf Edberg säger: ”Sverige är bra på välfärd, men inte enastående. Våra pensioner, sjukpenningar och barnbidrag ligger under genomsnittet i EG.” Vi har helt sonika blivit omkörda på område efter område. Vi sackar efter. EG:s jämställdhetslagstiftning ligger före när det gäller löner, den viktigaste jämställdhetsfrågan. Syftet med interpellationen är just att belysa detta.

EG-direktiven ger också rätt till ”protection of women” — en positiv särbehandling som skyddar den fysiska skillnaden, något som sammanhänger med västerländsk kulturuppfattning. EG-länderna har efterlevandeskydd och rätt till skydd för gravida kvinnor. Dessutom finns det en lagstiftning om förbud mot indirekt och direkt könsdiskriminering samt lagstiftning och föreskrifter om aktiva jämställdhetsåtgärder i många länder. EG som sådant har beslutat om direkta jämställdhetsåtgärder. Kvinnogrupper — såsom invandrare, äldre, handikappade, sextrakasserade och många fler — får särskilda omsorger. Det finns ett stort antal nätverksorganisationer för olika områden, t.ex. för kvinnliga chefer. I Romtraktaten av år 1957 lades grunden för EG:s likalönedirektiv. EG-länderna införde lagar mot könsdiskriminering i början av 70-talet, alltså före oss. I lönehänseende går dessa längre än den svenska jämställdhetslagen. Vill statsrådet vara vänlig och förklara varför frågan aktualiseras här först nu?

Herr talman! Det är ganska tydligt att EG driver på i denna fråga, eftersom den inte har blivit framlyft tidigare men nu i samband med harmoniseringen kommer upp. Statsrådet har fullständigt rätt i att det inte är så enkelt, framför allt beroende på arbetsmarknadsstrukturen. Skattehöjningarna kan nämligen bli gigantiska i vårt land, vilket inträffar när kollektivavtalen är juridiskt bindande och arbetsgivaren dessutom har bevisbördan — något som också EG är på väg att införa. Då kan man hamna i den sitsen att arbetsgivaren skall bevisa att män som kollektiv är mer kompetenta — vilket vi får hoppas att arbetsgivaren inte klarar — och då blir kostnadsökningarna gigantiska. Det är den sektor som skall betalas med skatter. Det är alltså problematiskt att klara detta just i Sverige. Det är lättare i länder som inte har så stor offentlig sektor. En annan effekt som nationalekonomiska institutionen i Lund har påpekat och som kan driva fram lönerna i Sverige är den pådrivande effekten från EG. Svenska läkare, sjuksköterskor, daghemsföreståndare och andra yrkesgrupper har nämligen fri etableringsrätt i EG, och det kan långsiktigt få lönehöjande effekter hos oss, tror nationalekonomiska institutionen i Lund. Jag tror att statsrådet Wallström och jag är ganska eniga i syftet, men frågan är inte så lätt att lösa. Jag tror att statsrådet håller med om att EG har varit den pådrivande institutionen när det gäller att förbättra kvinnors löner just på detta område.

Herr talman! Jag förnekar inte på något sätt de insatser som har gjorts. Däremot är det en väldig skillnad att EG går längre när det gäller lönedirektiven än vad vi gör i Sverige. Det är det som det handlar om. Det är angeläget att göra någonting. Tiden bara rinner i väg, och samtidigt rutschar kvinnor de facto efter när det gäller löner. Enligt SCB:s senaste siffror lär chefslönerna för män ligga 5 000 kronor över lönerna för kvinnor, och sedan följer hela skalan rakt igenom. Det borde vara nog information för att man skall inse att det är angeläget att göra någonting på detta område. Man måste ändå konstatera att statsrådet har en fin framförhållning. I den viktigaste jämställdhetsfrågan, dvs. lönerna, ligger Sverige 10—20 år efter Europa.